Herr talman! Detta låter i och för sig bra, men jag tror inte det är 10 november 1988 tillräckligt. Länsstyrelserna har under senare år drabbats av nedskärningar. Till detta kommer stora förväntningar från miljömedvetna medborgare om krafttag mot den pågående miljöförstöringen. På länsstyrelserna finns dessutom intressemotsättningar som gör att länsstyrelserna förutom sina miljöoch naturvårdande uppgifter skall ta till vara intressen som stöttar näringslivet. Det borde egentligen vara så att naturvårdsenheterna enbart skulle ägna sig åt miljöoch naturvårdsintressena och vara separerade från Övriga intressen hos länsstyrelserna. Då vore det lämpligt att naturvårdsenheterna frikopplades från länsstyrelserna och fick så stora resurser att de självständigt i god anda, kompromisslöst och sakligt skulle kunna driva miljöoch naturvårdsintressen. Nyligen har länsstyrelsen i Göteborg gjort ett utspel, där man säger att vi inte behöver göra någonting åt kvävereningen. Landshövdingen Åke Nordling säger att det blir otroligt mycket billigare så. Vi kan fråga vems ärende man egentligen går. För oss är det oerhört viktigt att länsstyrelsernas naturvårdsenheter driver en kompromisslös linje när det gäller miljöförstöringen. Vi anser att de behöver större resurser. Vi tror att de planerade 100 tjänsterna inte räcker. Det är omkring 150 tjänster som riksrevisionsverket ville ha. Vi skall jämföra detta med att det finns 2 000 bilprovare i landet. I storstadsregionerna, Stockholm, Malmö och Göteborg, finns 56 handläggare. Proportionerna kan inte vara riktiga! Varje handläggare får alldeles för mycket att göra. En handläggare kan alltså ha hand om 75 industrier. Då kan man räkna ut hur mycket tid det blir för varje företag.

Herr talman! Roland Larsson har frågat civilministern om kommunerna själva har rätt att bestämma hur den kommunala barnomsorgen bäst skall organiseras i fråga om t.ex. personalrekrytering, arbetsfördelning, resursutnyttjande, etc. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Genom riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag (proposition 1984 2-års ålder till dess de börjar skolan delta i den kommunala barnomsorgsverksamheten. Samtidigt tog riksdagen ställning till vilka mål och vilket innehåll som skall gälla för verksamheten. Nödvändigheten av en god kvalitet i verksamheten underströks ytterligare bl.a. genom att socialstyrelsen gavs i uppdrag att utarbeta ett pedagogiskt program för förskolan. Programmet föreligger nu och utgör en gemensam ram för verksamheten i hela landet. I samma proposition underströks vikten av att ansvaret för 39 barnomsorgens organisation vilar på kommunen. Det innebär att kommunen beslutar om fördelningen mellan barnomsorgens olika verksamhetsformer och även i övriga frågor av organisatorisk art, t.ex. när det gäller barngruppernas storlek, personaldimensionering, extra resurser för barn med behov av särskilt stöd, lokalutformning och öppethållande.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lindqvist för svaret. Skälet till att jag ställde den här frågan i första hand till civilministern är att detta ytterst är en fråga som handlar om kommunernas rätt att själva bestämma i sina egna angelägenheter. Det kan tyckas att frågan gäller något som närmast är självklart. Så självklart är det nu tyvärr inte, eftersom regeringen genom statsbidragssystemet utesluter vissa möjligheter för kommunerna att utföra sina uppgifter, såvida kommunerna inte själva är beredda att stå för hela kostnaden för verksamheter som normalt brukar delas med staten. Det gäller bl.a. den möjlighet till rekrytering av personal som ligger i att låta t.ex. dagbarnvårdarna också få barnomsorg för sina egna barn i det egna familjedaghemmet, som vi diskuterade här för ett par veckor sedan. På så sätt kan nämligen kommunerna lättare rekrytera och behålla den här värdefulla personalresursen. I dag har kommunerna stora problem med att behålla denna personal. Systemets laglighet är nu bekräftad genom en dom i kammarrätten i Stockholm angående Uppsalas beslut att införa den s.k. Linköpingsmodellen. Jag vill därför passa på att fråga statsrådet om han med anledning av den domen är beredd att ta initiativ till att anpassa statsbidragsreglerna till domslutet. Personalrekryteringen till barnomsorgen kommer att bli ett mycket stort problem för kommunerna, om de skall leva upp till riksdagens beslut. Regeringens statsbidragsrestriktioner försvårar ytterligare för dem. Därför är min fråga motiverad. Ställer man stora krav på kommunerna, måste man också låta kommunerna själva få bestämma hur de skall gå till väga. Annars ger man inte ens förutsättningarna.
Herr talman! Roland Larsson och jag hade ett meningsutbyte i den här frågan för bara ett par tre veckor sedan. Sedan dess har mycket riktigt en dom fallit i kammarrätten i det här distriktet som stöder möjligheten att dagbarnvårdare i ett visst system får ersättning för sina egna barn. Domen har ännu inte vunnit laga kraft, och den ger mig ingen anledning att uttala mig mer i principfrågan än vad jag gjorde när jag senast debatterade med Roland Larsson. Låt mig ändå ta tillfället att understryka det rimliga i dagens system. Vi skall komma ihåg att det är ett system som omfattar en mycket mycket viktig insats för barnen. Barn i åldern 0—7 år befinner sig i ett av de viktigaste utvecklingsskedena i livet. Det är därför rimligt att staten i form av regering och riksdag uttrycker Prot. 1988/89:21 ambitioner och målsättningar för den verksamhet som skall utföras till stöd 10 november 1988 för barnen, för att få den jämn, för att få den rättvis, för att få den jämlik. Och så är systemet utformat. Riksdagen har antagit, på regeringens förslag, mål och riktlinjer för verksamheten. Staten ger ett betydande bidrag till verksamheten. Staten har en tillsynsfunktion, och staten svarar för utbildning och för utvecklingsarbete. Men kommunerna har ansvaret för att inom de ramar som riksdag och regering har gjort upp utforma verksamheten efter sina egna ambitioner.
Herr talman! Jag delar naturligtvis uppfattningen att det är kommunernas sak att tillse att de lever upp till de mål som har fastställts av riksdagen. Det är det självfallet ingen som kan ifrågasätta. Men jag menar samtidigt att verksamheten kan utföras på olika sätt. Under förutsättning att kommunerna lever upp till målen tycker jag att det är angeläget att man klargör att det får ske i de former som kommunerna finner vara mest lämpliga. Jag tycker då att de mål som finns skall vara styrande för den pedagogiska inriktningen, men kommunernas sätt att ordna det kan vara ytterst olika och haytterst olika förutsättningar. Det viktiga är ändå att verksamheten bedrivs i enlighet med den målsättning som gäller, och det har jag inte ifrågasatt.

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att avvärja hoten mot miljön i Sverige med anledning av de omfattande svavelutsläppen på Kolahalvön. Den första utgångspunkten för det svenska agerandet mot luftföroreningar och försurning är självfallet att vi gör vårt yttersta för att minska våra egna utsläpp. Som ett led i detta arbete beslutade regeringen för en vecka sedan att ytterligare skärpa kraven för svavelutsläpp vid förbränning i Sverige. Men samtidigt måste vi driva på det internationella samarbetet på detta område. I september i år trädde protokollet till 1979 års konvention om begränsning av långväga gränsöverskridande luftföroreningar i kraft. Sovjetunionen har ratificerat detta protokoll. Det innebär att man åtagit sig att minska sådana utsläpp med minst 30 96 baserat på 1980 års utsläppsvärden senast år 1993. Enligt vår mening är emellertid den utsläppsminskning som föreskrivs i det internationella avtalet alltför liten. Regeringen har därför intensifierat sitt agerande i olika internationella organ för att påskynda det internationella arbetet med att åstadkomma utsläppsminskningar i Europa. Vid senaste mötet i luftföroreningskonventionens styrelse tillsattes på nordiskt förslag en arbetsgrupp som skall utarbeta internationella strategier för utsläppsminskningar när det gäller svavel, kväve, kolväten och andra luftföroreningar ner 41 10 november 1988 = Våra bilaterala förbindelser med Sovjetunionen på miljöskyddsområdet har dessutom intensifierats under senare tid. Vid ministerpresident Ryzjkovs besök i Sverige var miljöfrågor ett centralt tema, något som jag följde upp vid mitt besök i Moskva i slutet av januari i år. Då beslöts också att Sovjetunionen och Sverige skall ingå ett bilateralt miljövårdssamarbetsavtal. Förhandlingar om detta avtal kommer att inledas inom kort. Det är vår avsikt att bestämt driva sådana miljöskyddsfrågor som berör de bägge länderna. Dit hör bl.a. svavelutsläppen från Sovjetunionen. Jag avser dessutom att verka för att de nordiska länderna spelar en pådrivande roll genom ett samlat agerande bl.a. när det gäller frågan om de gränsöverskridande luftföroreningarna i det känsliga och utsatta Nordkalottområdet.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. När jag tar del av det långa svaret, konstaterar jag att redovisningen visar att vi inte har gjort nämnvärt för att motverka utvecklingen i fråga om svavelutsläpp inom Nordkalottområdet. Däremot finns det mer redovisat om vad man avser att göra i framtiden. Mot den bakgrunden finns det anledning att ställa tre korta frågor till miljöoch energiministern: 1. Vilka kunskaper har vi i dag här i Sverige om den påverkan som de omfattande svavelutsläppen från Kolahalvön har på det svenska skogsbeståndet och hela den känsliga miljön i våra vida vildmarker i norr? Jag tänker på skogarna, sjöarna, vattendragen, bärmarkerna, fiskevattnen och hela den omfattande faunan. 2. Miljöministern talar om ett samlat agerande från de nordiska länderna. Finns det i dag någon form av samarbete mellan Sverige, Norge och Finland för att försöka bemöta hotet från industrin på Kolahalvön mot vår gemensamma nordiska natur? Då tänker jag närmast på påverkan på det s.k. Nordkalottområdet som är mest utsatt. 3. Av information som jag har fått från vår utmärkta informationstjänst framgår att 1970 inrättades en svensk-sovjetisk arbetsgrupp för miljövårdsfrågor. Har Sverige i den arbetsgruppen aktualiserat de sovjetiska industriutsläppen från Kolahalvön? Eller har man, som miljöministerns redovisning visade, hittills stillatigande åsett utvecklingen på Kolahalvön?
Herr talman! Dess bättre är den beskrivning som Hugo Bergdahl nyss gav felaktig. Det framgick redan tidigare att det pågår ett samarbete dels inom Norden, dels med Sovjetunionen. Jag kunde ju redovisa att i det nordiska samarbetet görs t.ex. vart femte år en inventering av metallhalterna i mossan. Dessa inventeringar speglar bra hur de sovjetiska luftföroreningskällorna påverkar den nordiska miljön. Den senaste rapporten visar att det finns förhöjda koncentrationer av arsenik, krom, koppar och nickel i Finland och Norge men inte i Sverige. 42 Däremot brukar man, när det är östliga vindar, kunna konstatera förhöjda svavelhalter. Nästa mossmetallinventering skall göras 1990, och till den är samtliga konventionsländer inom luftvårdskonventionen inbjudna, alltså även de nordiska länderna och Sovjetunionen. Dessutom ingår mätningar av metall i mossa i det bilaterala samarbetet mellan Sverige och Sovjet. Likadant är det med Finland. Detta arbete förekomer nu, och 1990 kommer vi att få ett nytt tillfälle att skaffa oss detaljerade kunskaper om det har skett några förändringar. När ministrarna möts inom Norden eller mellan Sverige och Sovjetunionen tas självfallet denna fråga upp, liksom i olika ämbetsmannakommittéer.
Herr talman! Jag tycker inte statsrådet skall bli irriterad när jag efterlyser om och i vilken form vi samarbetar på nordisk bas för att bemöta detta hot från Kolahalvön. Jag har fått svaret att statsrådet själv kommer att ta ytterligare initiativ för att i framtiden utveckla detta samarbete. Det skulle vara intressant att få klarhet i hur mycket vi i Sverige forskar i dessa problem. I Finland och Norge har utförts ett omfattande forskningsarbete i dessa frågor. Resultaten visar mycket katastrofala följder om utvecklingen från industrins sida på Kolahalvön får fortsätta.
Herr talman! Hugo Bergdahl fick nyss besked, och jag skall upprepa det. Det sker i samverkan mellan Sverige, Finland och Norge noggranna mätningar. Hittills har tungmetaller uppmätts i Norge och Finland, som ligger närmare, men inte i Sverige. Det arbetet fortsätter, och en ny, mycket noggrann mätning skall göras 1990. Det övervägs då att uppföra ytterligare en mätstation i östra Norrbotten för att förbättra arbetet. De mätningar som gjorts hittills har alltså visat att det faktiskt är Norge och Finland som drabbats värst, medan man inte i dessa mycket noggranna mätningar kunnat konstatera tungmetaller från Kolahalvön i norra Sverige. Jag hoppas att kommande mätningar visar detsamma. Men detta räcker inte för att vi skall vara nöjda.
Herr talman! En ytterligare mätstation i östra Norrbotten är i och för sig bra. Jag har gjort en hel del undersökningar för att se vad vi har gjort på detta område. I Finland har skogsforskningsinstitutet i Rovaniemi gjort ett omfattande forskningsarbete för att få underlag avseende vad som händer med miljön i norra Finland inför dessa utsläpp. I Norge finns den s.k. tusensjöarsundersökningen. I den har man satt in stora resurser för att få reda på vad som händer med sjöarna och vattendragen och med skogarna i Nordnorge. Har vi något motsvarande forskningsarbete i Sverige? Det skulle vara 10 november 1988 intressant att ta del av detta. Beskedet om en ytterligare mätstation kom fram här efter tre följdfrågor.
Herr talman! Den svenska motsvarigheten heter PMK-systemet, som naturvårdsverket utför. Jag är alldeles säker på att Hugo Bergdahl, som är mycket kunnig i miljöfrågor, väl känner till detta system och att det ingår i det nordiska samarbetet.
Herr talman! Nåja, jag känner inte till alla frågor så väl som miljöministern. Men efter att ha talat med finska tjänstemän om den forskningsrapport som de avlämnade för bara någon månad sedan vet jag att de inte känner till något nämnvärt om motsvarande forskning i Sverige. Det är den upplysningen jag har fått.

Herr talman! Lars Norberg tar upp vissa uttalanden av Vattenfall om framtida behov av kolanvändning och frågar mig hur jag skall förmå Vattenfall att agera i enlighet med av riksdagen fastställd miljöpolitik. Marianne Andersson tar upp en uppgift från Vattenfall om att ökad biomasseproduktion skulle kunna kompensera ökningar i koldioxidutsläpp. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Vi befinner oss i inledningen till en omfattande omställning av det svenska energisystemet. Denna omställning från kärnkraft skall ske samtidigt med att utsläppen från försurande och klimatpåverkande ämnen minskas till lägsta nivå. Därför har regeringen i höst givit två viktiga uppdrag för att få underlag inför kommande beslut på energiområdet. Det ena uppdraget innebär att statens naturvårdsverk skall utarbeta förslag till nytt handlingsprogram mot luftföroreningar och försurning, däri inräknat klimatpåverkan. Genom det andra uppdraget, som gavs gemensamt till naturvårdsverket och energiverket, skall klarläggas hur en svensk energiförsörjning anpassad i enlighet med de av regering och riksdag fastlagda miljöpolitiska målen kan utformas. Det är utomordentligt viktigt att det nu sker ett omfattande utvecklingsarbete inom energiförsörjningen och att Vattenfall deltar i detta arbete. Vattenfall skall självfallet följa regeringens och riksdagens beslut. Jag påminner avslutningsvis om att regeringen enligt regeringsförklaringen kommer att driva vidare arbetet med att nå överenskommelser över gränserna om bl.a. skydd för jordens klimat. Under mandatperioden kommer att presenteras förslag till miljöavgift på bl.a. koldioxid.

Prot. 1988/89:21 Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret och gläder mig åt uttalandet 10 november 1988 att Vattenfall självfallet skall följa regeringens och riksdagens beslut. Då E 5 É Om koldioxidutsläppkunde man också begära att Vattenfall läste protokollen och i någon mån tog en vid användning av hänsyn till de konkreta beslut som kommer. sfosallé brärslen Riksdagens beslut att icke öka koldioxidhalten måste ju rimligtvis tolkas av Vattenfall så att man inte skall planera för ökad kolanvändning eller över huvud taget för ökad användning av fossila bränslen. Men Vattenfall läser uppenbarligen protokollen som fan läser Bibeln. Först uttalar man i ett sammanhang på en konferens att man skall öka kolanvändningen från 3 miljoner ton till 5 å 13 miljoner ton. I ett annat sammanhang säger man att man skall sätta priset på den el som man kan tänka sig att köpa från små kraftvärmeverk så att det är likställt med priset på kondenskraft. Kondenskraft existerar inte i Sverige i dag. Men för att det skall vara någon mening med en sådan jämförelse är det väl fråga om att Vattenfall tänker sig att kondenskraft kommer att introduceras i Sverige. När man skall köpa el från de större kraftvärmeverken vill man köpa till lägsta pris, vilket uppenbarligen är en förtäckt uppmaning till de svenska kommunerna att bygga koleldade kraftvärmeverk, eftersom det torde vara den billigaste energiförsörjningen för sådana verk. Ytterligare säger Vattenfall att man skall odla skog för att absorbera koldioxid. Jag förmodar att man då har funderat ut hur man skall förvandla denna skog till fossilt bränsle och sedan lagra den. Annars är ju hela operationen meningslös. Jag tycker att energiministern skall uppmana de statliga verken att läsa regeringens protokoll och något förtidsinteckna de beslut som väntas.

Herr talman! Jag tycker att Marianne Andersson skall tacka sin lyckliga stjärna att socialdemokratin vann valet. Annars hade centern tvingats regera tillsammans med folkpartiet och moderaterna, som vill överlämna åt marknadskrafterna att klara energiomställningen. Centern vill ju dessutom sälja ut Vattenfall. Det är bra att staten är ägare och kan utöva ägarskapet. Jag kan försäkra Marianne Andersson att vi gör detta. Det är just för att ge de klara och tydliga signaler som behövs som vi har givit dessa uppdrag, och det är därför jag har återkommande sammanträffanden med ledningen för såväl Vattenfall som energiverket och naturvårdsverket i denna fråga. Jag är alldeles säker på att detta arbete inte skulle ha blivit gjort med de alternativ som stod till buds i valet i år.

Herr talman! Jag instämmer i mycket av det Marianne Andersson har sagt. Att på detta sätt odla lövskog måste väl ändå betraktas som ren och skär galenskap. Det borde följaktligen föranleda ett uttalande från energiministern. Denna lövskog måste ju avverkas och så småningom förvandlas till fossilt bränsle, annars är operationen meningslös. Det vore önskvärt med ett kraftfullt uttalande från energiministern till samtliga statliga verk att det i dagens läge är klart olämpligt att planera för ökad användning av varje typ av fossila bränslen, det må vara kol, olja eller naturgas.
Herr talman! Under de senaste åren har oljeanvändningen halverats. 10 november 1988 Kolanvändningen har pressats ned till betydligt under vad man planerade för = dj. under de borgerliga regeringarnas tid. När vi övertog ansvaret för energiförsörjningen 1982 planerade man för att kol skulle svara för 10 96 av Sveriges energiförsörjning. Bland det första vi gjorde var att genomföra en lagstiftning som har inneburit att den planerade kolanvändningen, denna massiva kolintroduktion, inte har blivit av. Detta arbete kommer vi att fullfölja. Lita på oss!
Herr talman! Allt detta är mycket glädjande. Samtidigt indikerar det att man hade — och alltid har haft — ganska uppblåsta energiprognoser, som det sedermera har visat sig att man icke behövt uppfylla helt. Nu lever vi i dagens situation, och här finns alltså ett klart riksdagsbeslut. Vi har tydliga indikationer på att man på statliga myndigheter inte läser riksdagsprotokollen eller inte anser att de skall leda till någon aktion från myndigheternas sida förrän det kommer konkreta bestämmelser som påverkar och binder deras handlande. Det vore önskvärt att de fick en uppmaning att läsa riksdagsprotokollen och i någon mån i förtid inteckna vad som har beslutats.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig om regeringen avser vidta några åtgärder för att åstadkomma en snabb avveckling av PVC-plast i förpackningar. Claes Roxbergh har frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtas med tanke på att naturvårdsverket anser att PVC-förpackningar bör få användas i fortsättningen. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. PVC som avfall har diskuterats främst på grund av det höga klorinnehållet och den bildning av saltsyra vid avfallsförbränning som 47 detta leder till. Risken för bildning av dioxiner och andra klorföreningar har 10 november 1988 också varit en bidragande orsak till den omfattande debatten. Som ett resultat av denna debatt har, främst i länder med välutbyggd avfallsförbränning, olika åtgärder för att begränsa PVC-förbrukningen diskuterats. Särskild uppmärksamhet har riktats mot användning av PVC förpackningar, då dessa nästan uteslutande blir en del av hushållsavfallet. Som Ingbritt Irhammar och Claes Roxbergh känner till har regeringen gett statens naturvårdsverk i uppdrag att utvärdera hittillsvarande erfarenheter inom avfallsoch återvinningsområdet samt studera de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för ökad återvinning och andra åtgärder inom återvinningsområdet. I uppdraget till naturvårdsverket framgick bl.a. att utredningen skulle rikta särskild uppmärksamhet på olika produktkontrollåtgärder för att åstadkomma ett avfall som så långt som möjligt befriats från miljöfarliga ämnen. Uppdraget har redovisats till regeringen, och under sommaren och hösten har utredningen remissbehandlats. Inom regeringskansliet pågår för närvarande arbetet med att analysera och utvärdera utredningen och remissvaren. Som en viktig del av arbetet ingår även att skaffa fram kompletterande beslutsunderlag för åtgärder mot t.ex. PVC-avfallet. Jag vill också påminna om regeringens uppdrag till kemikalieinspektionen att klarlägga förekomsten av klorerade föreningar, däribland dioxiner, i vardagsprodukter. Inspektionen skall också klarlägga vilka alternativ som finns till dessa produkter samt lämna förslag till åtgärder för att eliminera produktion och användning av sådana produkter.

Herr talman! Tack för svaret. Det finns all anledning att se allvarligt på förekomsten av PVC i förpackningar, inte bara på grund av avfallsproblem när det gäller mängden, utan också de miljöproblem som är förknippade med detta. Därför är det mycket viktigt att man upphör med att använda PVC i förpackningar. Jag blev något konfunderad över svaret. Det är riktigt att naturvårdsverket undersökt möjligheterna att ersätta PVC i förpackningsmaterial. I sitt första förslag föreslog man också att PVC skulle ersättas, men sedan drogs förslaget tillbaka. Nu hänvisar Birgitta Dahl till kemikalieinspektionens uppdrag. Kemikalieinspektionen kan ju komma fram till samma resultat som naturvårdsverket. Förhandlingar eller kontakter med livsmedelsindustrin skulle kanske också leda till att man inte fann något ersättningsmaterial, trots att vi i dag exporterar sådant material. I Sverige producerar vi miljövänliga produkter och exporterar dem till t.ex. Japan, där man förbjudit PVC i förpackningar. I Japan har man genomfört det som vi nu inte vågar, men som jag anser vara nödvändigt, nämligen förbjudit PVC i förpackningar. Nu exporteras ersättningsmaterial medan vi här i Sverige har problemen kvar, trots att de är så stora, trots dioxinutsläppen och annat. Det gavs inte heller något svar på frågan om när det kan tänkas komma ett förslag om vid vilken tidpunkt PVC skall avvecklas. När anser regeringen att PVC skall avvecklas? När kommer det att läggas fram ett förslag om en ny avfallslag? Kommer den i så fall att innebära ett förbud mot PVC i förpackningar?

Herr talman! Jag börjar med att tacka för svaret. För mig innebär svaret ingenting annat än en renodlad förhalningstaktik. Det är klarlagt att klorerade föroreningar förekommer och att det även finns alternativ. Vi kan t.ex. använda polyeten liksom en rad andra plaster. Det finns inte någon anledning att vidare förhala problemet. Jag menar att man skall gå till omedelbart beslut, men i väntan på beslutet kan man diskutera med företrädare för förpackningsindustrin, utan att ha samma inställning som naturvårdsverket, dvs. att man skall fortsätta som tidigare. Istället bör man göra som i Schweiz, där man genom frivilliga överenskommelser med industrin lyckades minska PVC-användningen med 60-70 90 under ett halvt år. Det är vad man borde göra. Varför, Birgitta Dahl, gör man inte på samma sätt här? Varför är man inom naturvårdsverket så till den milda grad flat mot industrin, som man hittills har varit? Om vi följde Schweiz exempel skulle vi i Sverige på ett halvt år kunna vara nere på nivån 60—70 96. Därefter kan vi gå in med ett förbud mot PVC-användning. Detta är någonting som måste göras. Jag begriper inte varför vi skall tillämpa den här förhalningsmetoden på område efter område.
Herr talman! Jag har bara givit en hederlig redovisning av arbetsläget och angivit på vilket sätt myndigheterna arbetar samt vad de har uttalat. Regeringen befinner sig mitt i beredningen av detta ärende. Det är inte ovanligt att vi inom regeringen kommer fram till en självständig uppfattning — det är tvärtom vår uppgift — men ännu är det inte riktigt dags att redogöra för detta. Med ett roat småleende kan jag påminna mig att det inte är mer än drygt ett år sedan jag blev anmäld för konstitutionsutskottet på grund av att jag skulle ha haft för bråttom med att förbjuda stråförkortningsmedel.

Herr talman! Birgitta Dahl, vad gäller stråförkortningsmedel innebar kritiken, i varje fall från vårt håll att jordbruksnäringen inte gavs tid till att ställa om sin verksamhet. Sedan är vi överens om att stråförkortningsmedel skall bort av miljöoch hälsoskäl. Det är på samma sätt med PVC-plasten. Vi bör få bort den av miljöoch hälsoskäl. Vi är ju överens om att vi skall minska klorutsläppen på alla områden där det är möjligt, vilket det är i detta fall. Vi får inte underkänna andra länder som klarat av att lösa problemet — här nämndes Japan, Schweiz, Danmark. Danmark har dessutom genom frivillig överenskommelse garderat sig genom att förbereda en lag som skall träda i kraft om man inte följer den frivilla överenskommelsen. Det känns mycket otryggt och oroligt att inte få ett klart besked om att det är regeringens avsikt att PVC skall upphöra att användas i förpackningar. För konsumenternas skull behövs dessutom en miljömärkning av förpackningar. När läggs det fram ett förslag om en sådan?
Herr talman! Jag tycker att det är allvarligt när Birgitta Dahl säger att svaret är en redovisning av läget. Visst, så här är läget, men varför har inte naturvårdsverket och regeringen använt sig av de metoder som står till buds, t.ex. överenskommelser med handeln? Då hade vi åtminstone kunnat nå så långt som man har nått i Schweiz, Danmark och Japan. Jag har förståelse för att arbetet med lagstiftningsapparaten kan dra ut på tiden, men den processen borde redan ha startat. Man har inte ens börjat gå vägen med de fria överenskommelserna. Det är det som är allvarligt, Birgitta Dahl, att naturvårdsverket efter diskussioner med industrin anser att ingenting behöver göras.

Herr talman! Gudrun Schyman har, med anledning av en intervju i Oskarshamns tidning den 27 oktober 1988 med en representant för Svensk kärnbränslehantering AB, ånyo frågat mig om förhållandena kring det svenska använda kärnbränslet i Storbritannien och när regeringen skulle ha fattat beslut i den riktning tidningsintervjun anger. Vad jag sade här i kammaren för tre veckor sedan beträffande förhållandena kring det svenska använda kärnbränslet i Sellafield gäller fortfarande. Jag förstår att Gudrun Schyman känner oro för vad som framfördes i tidningen. Artikeln innehöll emellertid ett antal sakfel beträffande OKG Aktiebolags bränsle i Storbritannien. Den kvantitet svenskt bränsle som finns där uppgår till 140 ton, inte ett antal hundra ton som artikeln anger. Något utbyte av det svenska bränslet mot använt brittiskt kärnbränsle har över huvud taget aldrig aktualiserats. Detta framgick också tydligt av den artikel om OKG-bränslet som tidningen publicerade den 31 oktober. Jag vill också än en gång försäkra Gudrun Schyman om att regeringen inte kommer att släppa bevakningen av vad som händer i Sellafield.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag hoppas att Birgitta Dahl förstår att det inte är för att vara tjatig som jag är så ihärdig. Jag känner faktiskt en äkta oro —- inte bara personlig — som jag delar med väldigt många. Jag är glad över att Birgitta Dahl i sitt svar ger uttryck för att hon tar min oro på allvar. Också jag vet att massmedia inte alltid är helt korrekta, men detta är inte första gången som dessa åsikter framförs, vilket skapar en stark oro. Jag hoppas och tror att försäkringarna om att Birgitta Dahl inte skall släppa bevakningen av vad som händer är riktiga. Jag önskar att försäkringarna även innefattar en försäkran om att det inte heller i framtiden kan bli tal om någon form av byteshandel vad gäller avfallet i Sellafield.
Herr talman! Jag vill gärna ge Gudrun Schyman en sådan försäkran, och 10 november 1988 den gäller generellt, inte bara för Sellafield — det blir inte tal om några fler. Jä. ss sa gon bytesaffärer. Det som har skett var ett mycket unikt arrangemang i syfte att befria Sverige från de tidigare bindningarna till upparbetning. När det gäller Sellafield innebär kontraktet mellan Oskarshamn och företaget att efter en eventuell upparbetning skall det upparbetade materialet förvaras i Sellafield under övervakning av bl.a. IAEA. Jag säger om det blir av, eftersom jag och den övriga regeringen mycket noga följer utvecklingen och kommer att ingripa om det finns anledning till det. Vad vi skall göra får vi ta ställning till om det blir aktuellt. Men vi kommer att se till att inte något material som härrör från Sverige riskerar komma på avvägar.
Herr talman! Jag hoppas också att så blir fallet. När Birgitta Dahl säger att det som eventuellt kommer att upparbetas skall förvaras i England under överinseende av IAEA, blir jag plötsligt litet orolig igen. Det finns nog anledning att inte ha så väldigt stor tilltro till IAEA:s kapacitet att se till att det inte kommer någonting på avvägar. Helt slut på oron är det väl inte. Vi får dock se vad som händer. Jag hoppas, som sagt, att dessa försäkringar också kommer att infrias i framtiden.
Herr talman! Jag vill förtydliga något. Det finns naturligtvis också ett svenskt-brittiskt avtal som reglerar på vilket sätt man får förfara. Reglerna om icke-spridning är centrala i det avtalet. Vi kan naturligtvis utnyttja även det. Dessutom är det så att det uran eller plutonium som skulle uppstå vid en eventuell upparbetning får man över huvud taget inte förfoga över på något sätt utan godkännande från den svenska regeringen.
Herr talman! Jag kan då bara säga att jag hoppas att det här var den definitivt sista gången som jag behövde ta upp den här frågan i kammaren.

| Herr talman! Britta Bjelle har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att få till stånd en översyn av lagen med anledning av gränsälvsöverenskom kommissionens behörighet. Britta Bjelle har också frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd för att garantera att kommissionen har kompetens rörande frågor som faller inom området för statens naturvårdsverks verk 51 samhetsområde. Jag avser att besvara frågorna i ett sammanhang. Frågorna om kommissionens sammansättning och behörighet regleras i lagen med anledning av gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland. Enligt 2 kap. 2 § skall regeringen i vardera staten utse tre ledamöter; en ledamot skall vara lagkunnig och erfaren i domarvärv, en skall vara tekniskt sakkunnig och den tredje skall vara en person som är väl förtrogen med gränsbygdens förhållanden och utses på förslag av länsstyrelsen i Lapplands län resp. länsstyrelsen i Norrbottens län. I sin ärendehandläggning är kommissionen skyldig att föranstalta om de undersökningar och utredningar som är påkallade. Kommissionen begär också regelmässigt yttranden från berörda myndigheter i Finland och Sverige. Härigenom kan såväl naturvårdsintresset som andra allmänna intressen tas till vara. Självfallet följer jag — bl.a. i samråd med min finländske kollega Kaj Bärlund — kommissionens arbete. Men vad jag nu sagt innebär att jag för närvarande inte finner skäl att föreslå någon ändring av kommissionens sammansättning. Jag övergår nu till frågan om kommissionens behörighet. I en stadga som reglerar prövningsoch anmälningsskyldighet för verksamhet som beskrivs i kap. 6 artikel 3 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland anges vilka slag av fabriker och andra inrättningar som kräver tillstånd. Av stadgan framgår att det krävs tillstånd till anläggningar för behandling eller deponering av avfall, om den tillförda avfallsmängden överstiger 50 ton om året, eller till anläggningar för behandling eller central uppsamling av oljeavfall eller annat specialavfall. Dessutom gäller att fast ämne inte får läggas upp så att vattenområde kan förorenas, om det inte är uppenbart att det kan ske utan olägenhet av betydelse från hälsooch naturvårdssynpunkt eller med hänsyn till annat allmänt intresse. De bestämmelser som jag nu har beskrivit anger klart tillståndspliktens omfattning och därmed också kommissionens behörighet.

Herr talman! Det rör sig om två helt skilda frågor, så jag tycker att det är synd att jag får dem besvarade i ett sammanhang. När gränsälvsöverenskommelsen kom till var dess syfte reglering av byggande i vatten. Vattenuppdämning och fiske var avgörande för lagens utformning. I det perspektivet är det också naturligt att gränsälvskommissionen har den sammansättning som lagen anger. Gränsälvskommissionen fungerar ju som en domstol. Att det då ingår en domare, en fastighetssakkunnig och en person med lokal förankring är naturligt. I dag finns det också ett avsnitt som handlar om förbud mot nedsmutsning. Det området var inte så aktuellt år 1971 när lagstiftningen kom till. Jag tycker därför att det är naturligt att i dag fundera över om det inte skulle finnas någon ekologiskt kunnig person med i kommissionen. Jag tycker faktiskt att man borde ha kunnat titta på det. Eftersom gränsälvskommissionen kom till 1971 kan man knappast påstå att den är föråldrad. Den kom ändock till vid en tidpunkt då man ännu inte hade hunnit se över, eller ännu inte hunnit upptäcka, konsekvenserna avden = Prot. 1988/89:21 nedsmutsning som vi har i det moderna samhället. De senaste årens 10 november 1988 larmrapporter om säldöd, algblomning och risk för arters utrotning har gjort. = att vi i dag är oerhört mycket mer intresserade av miljöfrågorna. När länsstyrelsen i Norrbottens län handskades med dessa frågor ansåg den inte att gränsälvskommissionen egentligen borde höras. Länsstyrelsen tyckte att den kunde besluta om detta utan tillstånd från gränsälvskommissionen. Detta visar, menar jag, att det råder delade meningar om hur man skall tolka lagstiftningen. Jag vill därför fråga statsrådet varför man inte kan se över lagstiftningen och se till att det inte blir sådana här konflikter om vem som egentligen skall handlägga de frågor som berör gränsälvsområdet.
Herr talman! Britta Bjelle har helt rätt i att det har hänt mycket sedan 1971 när kommissionen kom till. Det finns därför anledning att se över både kompetensområde och annat, t.ex. den lagstiftning som vi har i våra länder utöver kommissionen och om det stämmer överens. Om Britta Bjelle lyssnade uppmärksamt — vilket jag är säker på att hon gjorde — hörde hon att jag sade att jag har inlett en diskussion kring de här frågorna med min finske kollega. Vi följer utvecklingen noga, och det finns för närvarande inte skäl till någon ändring. För att vara ännu tydligare vill jag säga att jag tillsammans med Kaj Bärlund har inlett en diskussion om såväl gränsälvskommissionens arbete som lagstiftningen i våra båda länder. Vi har också gemensamt tillsatt en arbetsgrupp för att minska utsläppen i Bottenviken. Till Britta Bjelle vill jag säga att jag är övertygad om att vi under de närmaste månaderna och åren dess bättre kommer att få se mycket mer hända på det här området.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att det förekommer överläggningar med det finska statsrådet. Min första fråga gällde sammansättningarna av gränsälvskommissionen. Det är en ganska intressant fråga eftersom kommissionen under de senaste åren faktiskt har fått mycket mer att göra med miljöfrågor än vad som var fallet tidigare. Gränsälvskommissionen ägnade sig tidigare huvudsakligen åt frågor som gällde fiske och reglering av vatten och byggande i vatten. Nu är det miljöfrågorna som kommer. Man kan naturligtvis ta in yttranden och inhämta information från andra håll. Det vore ändock ganska intressant att i själva kommissionen ha sakkunskap när det gäller ekologiska frågor.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen vill medverka till att Indalsälvens delta skyddas med hänsyn till dess stora och i vissa avseenden unika naturvärden och att ytterligare exploatering av Indalsälvens delta förhindras. Jag är väl medveten om de stora naturvärden som finns vid Indalsälvens delta. Frågor om skydd av värdefulla naturområden skall i första hand prövas av länsstyrelsen enligt föreskrifter i naturvårdslagen. Länsstyrelsen i Västernorrlands län har inlett viss reservatsbildning i det aktuella området. Länsstyrelsen har även möjlighet att vidta andra åtgärder för att begränsa och motverka skador på naturmiljön. Några beslut om planläggning och exploatering av det aktuella området förutom den redan beslutade nya sträckningen av E 4-an har ännu inte fattats. Vid all exploatering av naturmiljö skall samråd ske med länsstyrelsen. Genom sådant samråd kan länsstyrelsen medverka till att naturvårdsintressena beaktas. Jag förutsätter att länsstyrelsen utnyttjar de möjligheter som lagstiftningen ger att skydda värdefull naturmiljö. Några åtgärder från regeringens sida är därför inte aktuella.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Frågan om Indalsälvens delta är en gammal miljöoch naturvårdsfråga i södra Norrland. Den har debatterats i 20 års tid. Den väg som nu byggs genom deltat — en sträckning av E 4-an — är litet grand Norrlands variant på ScanLink. Här har miljöintressena stått emot exploateringsintressen, och miljöintressena har som vanligt, steg för steg, fått stryka på foten. Den fråga som jag har tagit upp nu är att man förbereder och har långt framskridna planer inom Timrå kommun och även inom länsstyrelsen på att exploatera ytterligare delar av Indalsälvens delta. Detta delta är Sveriges största havsdelta. Det är en helt unik bildning geologiskt och naturmässigt. Det är en viktig rastplats för flyttande fåglar, framför allt vadare och änder. Det är också en viktig häckningslokal för en rad fåglar. Det rör sig alltså om en viktig våtmark. Deltat är dessutom ett område som ur geologisk synpunkt är mycket intressant, eftersom deltat fortfarande omlagras och man kan se de geologiska processerna i verksamhet. Det är inte på så många ställen i Sverige som man kan se sådant. Deltat är också botaniskt intressant. Flera växtsamhällen som är utrotningshotade i Sverige, t.ex. klådriset, växer där. Vi har också den berömda älgpilörten, som är känd från diskussionerna kring Mellanljusnan. Den finns också i detta delta och är utrotningshotad. Ärendet har överklagats till regeringen och även till Europarådet, med tanke på Bernkonventionen om skydd för hotade arter. Men regeringen har vägrat pröva ärendet. Det är därför som jag tar upp den här frågan i kammaren. Jag skulle vilja ha en prövning av detta. Faktum är att ingen miljökonsekvensutredning beträffande exploateringen av deltat har gjorts ännu.
Prot. 1988/89:21 Herr talman! Den typ av insatser som Roy Ottosson talar om skall enligt 10 november 1988 svensk lag göras av länsstyrelserna genom reservatsbildning eller liknande. - Ä Om tillkomsten av en Det är också länsstyrelserna som skall göra avvägningen mellan olika nordisk utvecklingsintressen när man upprättar en översiktsplan, exempelvis enligt planoch fondför förmånlig bygglagen. = : : S > kreditgivning till Skälet till att jag nu inte uttalar mig för ett visst agerande från regeringens icländer sida är att sådana beslut i sista hand kan bli överklagade till regeringen, och jag villinte— genom att nu göra några uttalanden — förbruka min möjlighet att i så fall företräda miljövårdsintressena, som föredragande i regeringen. Däremot kan jag säga — vilket är en självklarhet — att jag utgår från att länsstyrelsen så som svensk lag förutsätter mycket noggrant bevakar miljöoch naturvårdsintressena i det här arbetet.
Herr talman! Ärendet har överklagats i fråga om vägbeslutet — det var bl.a. miljöpartiet och den lokala naturskyddsföreningen som hade överklagat. Men regeringen ansåg inte att de var sakägare, och därför prövades ärendet aldrig. Grunden för överklagandet var då att det saknades en miljökonsekvensutredning. Vad som händer är att man så att säga betar av genom att ta småbitar. Den reservatsbildning som Birgitta Dahl nämnde är ett absolut minimum beträffande det lilla som finns kvar av deltat. Det handlar om ungefär en fjärdedel av det ursprungliga förslag som länsstyrelsen lade fram 1971. Att det har gått så här beror på att arbetslösheten i Timrå kommun är hög och att det finns andra intressen som trycker på. Därför är det viktigt att regeringen verkligen försöker få länsstyrelsen i Västernorrlands län att skydda det lilla som är kvar — mer än det som nu föreslås som reservat. Självfallet kommer vi att överklaga igen.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig varför regeringen har undertecknat överenskommelsen om upprättandet av den nordiska utvecklingsfonden innan riksdagen fattat beslut i frågan. Jag kan ha viss förståelse för att det kan te sig underligt att överenskommelsen har undertecknats innan den har godkänts formellt av riksdagen. Riksdagen har dock såväl år 1987 som år 1988 tagit ställning för en nordisk fond för förmånlig kreditgivning till u-länder genom att tillstyrka att medel reserveras för detta ändamål. Det finns två skäl till att undertecknandet av överenskommelsen om att upprätta fonden skedde i förra veckan. Det ena skälet är att överenskommelser som kräver ratificering eller godkännande för att träda i kraft enligt en 55 fast praxis undertecknas av regeringen innan de överlämnas till riksdagen för godkännande. Enligt artikel 8 i överenskommelsen om den Nordiska utvecklingfonden krävs, för att avtalet skall träda i kraft, att samtliga parter har godkänt avtalet. På svensk sida sker detta genom att regeringen, efter riksdagens godkännande, fattar beslut om att godkänna överenskommelsen, Först då blir överenskommelsen folkrättsligt bindande. Det andra skälet för undertecknandet var att det i Finland, där fonden skall placeras, krävs ett särskilt riksdagsbeslut för att godkänna etableringen, förutom beslutet om att upprätta fonden. Förutsättningen för att den finska riksdagen skall kunna behandla frågan är att överenskommelsen är undertecknad av samtliga parter. I och med att de nordiska regeringarna nu tagit första steget i denna process, genom att underteckna överenskommelsen, kan frågan om etableringen behandlas i den finska riksdagen redan i höst. Då Alf Wennerfors, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav andre vice talmannen att Birger Hagård i stället fick delta i överläggningen.

Herr talman! I Alf Wennerfors ställe ber jag att få tacka statsrådet för svaret på frågan. Det kan inte hjälpas att det hela ändå ter sig litet underligt — här lägger regeringen fram en proposition, statsrådet undertecknar avtalet, och sex dagar senare går motionstiden ut. Det kan tyckas vara bara formalia, men regeringen har begärt riksdagens godkännande, och det föreligger också en motion om att avslå propositionen. Det behov som fonden avses att fylla menar motionärerna kan tillgodoses redan inom ramen för den kreditgivning som de nordiska länderna står för själva. Den byråkrati som skall byggas upp i Helsingfors kan också diskuteras — pengarna kan i stället användas direkt till biståndsinsatser via de ordinarie kanalerna. Det samarbete som kan behövas kan ordnas inom Nordiska rådet. Man kan naturligtvis ha en viss förståelse för att statsrådet ändå undertecknar avtalet — hon hänvisar till en ”fast praxis”. Men man kan samtidigt ifrågasätta om det är en rimlig praxis. Vad skulle hända i det här fallet om riksdagen skulle vara så klok att den följde det förslag som finns i motionen, nämligen att avslå propositionens förslag? Vad avser statsrådet att göra i en sådan situation?
Herr talman! Självfallet ämnar jag i den tänkta situationen följa riksdagen. Det är alldeles självklart! Kompetensfördelningen mellan regering och riksdag enligt konstitutionen är sådan att det ankommer på regeringskansliet att förhandla fram internationella överenskommelser. När de förhandlande parterna har enats om en avtalstext är det viktigt att parterna gentemot varandra gör en politisk markering av detta. Det var det som skedde i förra veckan. I det ligger också att regeringarna har för avsikt att underställa överenskommelsen resp. stats parlament för godkännande i de fall det krävs. Undertecknandet av just den aktuella nordiska överenskommelsen inne = Prot. 1988/89:21 bär alltså inte att den svenska regeringen har ingått en för Sverige bindande 10 november 1988 överenskommelse utan undertecknandet är att se som politisk markering. mj.ommhat en Det är under förutsättning av riksdagens godkännande som också sedan regeringen — jag utgår från att det kan ske under december månad — skall kunna fatta beslut om att slutligt godkänna denna överenskommelse.
Herr talman! Jag förstår att det i detta fall i realiteten fanns ett förbehåll. Självfallet har inte statsrådet på något sätt avsett att uppträda respektlöst mot Sveriges riksdag. I sakfrågan kan jag dock bara hoppas att det kan komma att finnas anledning att ompröva det här ställningstagandet.

Herr talman! Kaj Nilsson har frågat mig om jag är beredd att låta statsbidrag utgå till naturskolor i likhet med det stimulansbidrag som staten givit för kultursatsningar i grundskolan och gymnasieskolan och medverka till att kommunerna uppmuntras till lika stora satsningar. Jag vill erinra om att regeringen i årets budgetproposition redovisat ett brett åtgärdsprogram för att förstärka miljöfrågornas ställning i utbildning och forskning. Naturskolor eller andra former för en mer praktisk förankring av skolans ofta alltför teoretiska undervisning av miljöfrågor ser jag mycket positivt på. Enligt min mening bör frågan om att avgöra formerna för en sådan mer praktiskt anknytning avgöras lokalt.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Göransson för svaret på min fråga om naturskolorna i landet. Tyvärr var svaret ungefär det jag hade förväntat. I min motivering till frågan nämnde jag att merparten av barn och ungdomar i dag inte har tillgång till naturen. Så sent som för en vecka sedan kunde det illustreras med ett exempel från Stockholm, nämligen ett reportage från Naturens hus vid Stora skuggan på Djurgården. Intresset är så stort att vi utan vidare skulle kunna ha en naturskola i varje väderstreck i Stockholm, säger en biologilärare som leder verksamheten där. Han har fått säga nej till 300 klasser, som vill komma en dag under höstterminen. Det illustrerar hur dåligt läget är. En annan biologilärare säger 51 att naturskolorna är särskilt viktiga för elever från innerstadsskolorna. Men detta är bara en försöksverksamhet. Låt den få vara kvar, bönar elever och lärare. — Läget är alltså mycket dåligt. Jag kan å andra sidan glädja mig åt att komma med ljuset, om inte från Eslöv så från Klippan, där naturskolan startade. Den har varit modell för andra sådana etableringar i landet. Den kommentar som jag får i svaret visar att regeringen förlitar sig på insatser lokalt. Det kommer att bli ojämlikhet i landet. Det är eldsjälar och ideella miljöorganisationer som skall svara för denna verksamhet, vilket innebär att det blir en ojämn fördelning över riket. Bidragen är mycket små. Det finns resurspersoner på länsskolnämnderna och en del annat, men det ger inte mycket. — Jag upplever i detta fall socialdemokratin som en tanker med stor vändradie, som inte kan vända i tid. Men det är bråttom, och det är mycket viktigt att det blir en förändring. Vi hade gärna sett att kulturministern ofta stod på kommandobryggan och bidrog med anslag till naturskolor.
Herr talman! Kaj Nilssons argumentering när han beskriver det stora intresse som finns är i själva verket förklaringen till att jag svarar som jag gör. Uppenbarligen i motsats till Kaj Nilsson har jag och den socialdemokratiska regeringen en mycket stark tilltro till enskilda och lokala initiativ. Jag tror att det finns mycket stor och viktig kraft att ta till vara. Jag noterar att Kaj Nilsson söker hjälp hos tanks för att utveckla vårt samhälle. Jag söker andra förebilder och andra lösningar när det gäller att klara de här frågorna. Jag vill bara ställa en liten fråga: Vad menar Kaj Nilsson med att säga att merparten av barn i dag inte har tillgång till naturen? Jag tycker det var ett ganska häftigt påstående!
Herr talman! Till att börja med sade jag inte tanks, jag sade tanker. Det är ett fartyg med mycket stor vändradie, som har svårt att ändra kurs. När statsrådet säger en gång till att det finns resurser lokalt kan jag jäva det. Så är inte fallet. Det är mycket svårt att få i gång sådan här verksamhet. Den är mycket beroende av individer. Trögheten är mycket stor. Jag kan vittna om det från olika skolor som jag har haft kontakt med. Det kommer att ta alltför lång tid att gå den vägen. Gör vi det kan vi kanske först efter år 2000 få en någorlunda hyfsad verksamhet. Då går det för långsamt.
Herr talman! Jag ber om överseende att jag hörde fel. Det var en stor väldig tanker som Kaj Nilsson sa att jag skulle framträda som i denna kammare. Låt mig när det gäller resurserna bara påminna om att vi aldrig rör oss med andra resurser än dem som de enskilda skattebetalarna disponerar var för sig och tillsammans. Staten har icke andra resurser att disponera än dem som kommunerna har. Det är alltid skattebetalarna som svarar för varje insats — den må vara statlig, landstingskommunal eller kommunal.
Herr talman! Jag förstår det. Jag vill ge kulturministern en eloge för de insatser som görs för kulturen i skolan. Där ges stimulansbidrag. Jag tycker att naturskolorna är lika mycket värda. Där skulle man alltså också kunna sätta in stimulansbidrag, och det är givet att det får bli i form av ett statsbidrag.

Herr talman! Ann-Cathrine Haglund har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta så att skolgången för barnen i Drevdagen kan lösas på ett även för föräldrarna acceptabelt sätt. Birgitta Hambraeus har frågat civilministern om regeringen överväger att ge föräldrar rätt att överklaga skolstyrelsers beslut att lägga ned skolenheter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara även på den fråga som är ställd till civilministern. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Låt mig börja med att redovisa de formella förutsättningarna när det gäller dels skolplikt, dels beslut om nedläggning av skolor. Skolplikten kan fullgöras på ettdera av tre sätt. I det offentliga skolväsendet, i fristående skola som är godkänd för ändamålet samt på annat sätt om det framstår som ett fullgott alternativ. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att skolplikten fullgörs. Om så inte sker och det beror på vårdnadshavaren får länsskolnämnden vid vite förelägga denne att iaktta sina skyldigheter. Kommunen har det grundläggande ansvaret för hur många skolor som skall finnas och var dessa skall ligga. Kommunen har också att svara för de kostnader för en skola som inte utgörs av lärarlöner. Staten beslutar genom länsskolnämnden om lärarresurser till de olika skolorna i kommunen. Länsskolnämnden kan därvid besluta om förändringar i den skolorganisation som kommunen har fastställt. Kommunen har möjlighet att överklaga länsskolnämndens beslut till regeringen. Den möjlighet som tidigare fanns för t.ex. föräldrar att överklaga beslut om skolnedläggning togs bort år 1978 av den dåvarande regeringen. De generella riktlinjer som finns för länsskolnämndernas beslut om resurser är generösa när det gäller att behålla skolor i glesbygd. Någon absolut lägsta gräns när det gäller antalet elever vid en skola finns därvid inte. Det är kommunens och länsskolnämndens sak att bedöma detta utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Den situation som har uppstått i Drevdagen är djupt beklaglig. Som framgår av vad jag nu har redovisat måste dock konflikter av det slag som uppstått i Drevdagen lösas lokalt och regionalt. Regeringen har inga formella möjligheter att ta över beslutanderätten från kommun och länsskolnämnd. Jag är heller inte beredd att föreslå sådana ändringar att möjligheterna att överklaga beslut i dessa frågor ökar. Jag vill tvärtom erinra om att den s.k. parlamentariska styrningsberedningen i våras föreslog att länsskolnämndernas möjlighet att ändra kommunernas skolorganisation skall tas bort. Skälet var att klarare markera det kommunala ansvarstagandet för skolan. Förslaget remissbehandlas för närvarande. När det gäller situationen i Drevdagen vill jag erinra om att JO nyligen har krävt att länsskolnämnden före årsskiftet skall vidta åtgärder för att söka lösa konflikten. Jag utgår trots allt från att föräldrar, kommun och länsskolnämnd tillsammans skall hitta en lösning som innebär att de skolpliktiga barnen i Drevdagen skall få den skolgång som de har såväl rättighet som skyldighet till.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret även om jag blev besviken. Föräldrarna i Drevdagen har kämpat för att barnen skall få undervisning i sin hemby i över fem år, ja egentligen sedan 1971. Nyligen har JO uttalat allvarlig kritik mot såväl skolstyrelsen som länsskolnämnden. Även om frågan om skolorganisation är en angelägenhet för kommun och länsskolnämnd måste väl skolministern ändå dra vissa slutsatser av vad som hänt i Drevdagen och vidta några åtgärder. Jag vill fråga skolministern: Är det inte dags att ta föräldrars uppfattning på allvar? Är det rättfärdig politik att motarbeta föräldrars fasta övertygelse såsom man gjort i Drevdagenfallet men även i övrigt gör i vårt land när föräldrar vill välja skola? Är det inte dags att forma ett statsbidragssystem för skolan som tar hänsyn till elevers och föräldrars önskemål om skola, ett statsbidragssystem som följer eleven till valfri skola? Det absurda är ju att i Drevdagenfallet erhåller kommunen bidrag även för elever som inte deltar i undervisningen. Om föräldrarna hade fått disponera dessa pengar, hade de kunnat vända sig till en annan utbildningsanordnare. Jag vill fråga skolministern: Om föräldrar har uppfattningen att deras barn mår bättre av att undervisas på hemorten och inte resa långa vägar, om de föredrar en viss skolform eller pedagogisk inriktning, är det då inte samhällets skyldighet att underlätta en sådan undervisning? Vet skolan och myndigheterna alltid bättre än föräldrarna? I dag gör många föräldrar stora uppoffringar för att barnen skall kunna gå i en fristående skola. Det allmännas stöd till de fristående skolorna är betydligt lägre än stödet till offentliga skolor — om bidrag över huvud taget utgår. Förhållandena i Drevdagen sätter det här systemet på sin spets. Har statsrådet aldrig funderat över att beräkna statsbidraget per elev och låta det följa elevens val av skola, oavsett om denna skola är fristående eller offentlig?

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Skolstyrelsen i Älvdalen lade ned skolan i Drevdagen 1983 utan samråd med föräldrarna. Dessa har i åratal tvingats kämpa för sin bys överlevnad och för sin skola, som varit hotad av nedläggning sedan 1971. Enligt lag är det den kommunala skolstyrelsen som suveränt bestämmer om en skola skall få finnas kvar eller ej. Föräldrarna får inte överklaga annat än genom kommunala besvär. Länsskolnämnden kan öppna en skola mot den lokala skolstyrelsens vilja, men då har skolstyrelsen rätt att överklaga hos skolöverstyrelsen och regeringen. Enligt skolöverstyrelsens föreskrifter skall skolstyrelsen ordentligt samråda med föräldrarna innan man beslutar om nedläggning av en skola och noggrant tänka igenom skolans betydelse för den framtida utvecklingen i bygden, den regionalpolitiska planeringen osv. 1986 tillkom en bestämmelse genom ett tillägg i skolförordningen , att hänsyn skall tas även till elevers och föräldrars önskemål. SÖ vädjar alltså till den kommunala skolstyrelsen om hänsyn men har uppenbarligen inga befogenheter att ingripa, om skolstyrelsen struntar i att följa bestämmelserna och föräldrar och barn kommer i kläm. Jag vill fråga statsrådet: På vilket sätt anser skolministern att SÖ:s föreskrifter skall hävdas? Det räcker inte alltid med förhoppningar, som statsrådet ger uttryck för i sitt svar. Det är väsentligt att beslutanderätten ligger så nära de människor som berörs som möjligt. När det gäller skolan är alltså den kommunala bestämmanderätten kraftfullt betonad. Men här måste rätten flyttas ned ännu närmare dem som berörs. Nu är föräldrarna och barnen helt utlämnade till skolstyrelsens beslut, utan rätt att överklaga. Jag tycker att det är stötande att en grupp människor skall ha så stor makt över en annan utan att dessa har rätt att få sin sak opartiskt prövad. Tycker inte statsrådet att det vore rimligt att införa rätt att överklaga för föräldrarna när det gäller en sak som är så viktig för dem som deras barns skolgång? De formella möjligheterna finns inte, säger statsrådet. Men regeringen kan naturligtvis föreslå riksdagen att ändra på det. Det gäller faktiskt rättstryggheten.
Herr talman! Låt mig först ta upp Ann-Cathrine Haglunds resonemang om statsbidragssystemet, elevpengen, som möjlighet att lösa konflikter av typ Drevdagen. Under förutsättning att man tror att man skulle kunna avlöna en lärare i Drevdagen med de tio elevpengarna, skulle det naturligtvis hjälpa. Och under förutsättning att man i Idre skulle kunna avlöna den lärare som finns kvar för de barn som är där med ett med tio elevpengar reducerat lärarbidrag, skulle det stämma. Ett elevbaserat statsbidrag är det säkraste att slå ut de mycket små skolorna. Ett elevbaserat statsbidrag skulle sannolikt icke möjliggöra någon enda skola med färre än hundra elever. Om vi införde det statsbidragssystem som Ann-Cathrine Haglund förespråkar, skulle det innebära att bortåt 2 000 skolor skulle få läggas ned. Då skulle å andra sidan den här typen av debatt inte vara nödvändig, men föräldrars och barns intresse hade därmed inte blivit tillgodosett. Birgitta Hambraeus tar upp frågan om överklagningsrätten. Låt mig på 10 november 1988 den punkten bara konstatera att överklagningsrätten togs bort av en borgerlig regering och en borgerligt dominerad riksdag 1978, att centerns ledamot i styrningsberedningen, Larz Johansson, icke vill ge möjlighet ens för länsskolnämnden att överpröva detta. Det har alltså funnits en stark respekt för det lokala självbestämmandet. Låt mig också påminna om att den här frågan har varit uppe i Älvdalens kommun vid två kommunala valtillfällen. Centern med sitt kommunalråd Rolf Rämgård har haft ledningen av kommunen under de tre gångna åren utan att lösa den här frågan. Rolf Rämgård uttalade i Dagens Nyheter den 21 oktober att han beklagar att det inte finns politisk majoritet i Älvdalen för ett öppnande. Detta är en lokal konflikt av mycket svår art. En förändrad inställning kräver faktiskt att man avskaffar kommunens rätt att besluta om sina skolor.
Herr talman! Jag tycker att det är väsentligt att ta hänsyn till föräldrars fasta övertygelse och uppfattning om deras barns skolgång och val av skola, oavsett om det gäller en fristående skola eller en offentlig skola. Övertygelse och beslutsamhet är precis vad föräldrarna i Drevdagen har visat. Om föräldrarna i Drevdagen eller på andra håll finge disponera det statsbidrag som utgår eller vad det kostar att hålla eleverna i den allmänna skolan, skulle man -— det är självklart — kunna finna andra lösningar som kunde överensstämma med föräldrarnas uppfattning. Man kunde t.ex. vända sig till en annan utbildningsanordnare för att på det sättet få problemet löst. Jag tycker det är avgörande att få ett statsbidrag som följer elevens val av skola, så att man får den skola som föräldrarna anser vara den bästa för deras barn, oavsett om det är en skola i glesbygd eller en skola med en bestämd pedagogisk inriktning.
Herr talman! Statsrådet säger alldeles riktigt att det var den borgerliga regeringen som tog bort överklaganderätten. Men det har ju visat sig nu att det i praktiken var ett dåligt beslut. Man kan inte vara bunden av vad en annan regering har gjort om erfarenheten visar att beslutet behöver rivas upp. Jag förstår inte den stora följsamhet till en borgerlig regering som statsrådet här visar. Det är också viktigt att skolstyrelsen och Älvdalens kommun har fattat de här besluten. Men det har varit med hoppande majoriteter, alltså med hjälp av personer som lämnat partilinjen, och varje gång med absolut minsta möjliga majoritet. År ut och år in har den här striden böljat fram och tillbaka. Det är uppenbart att det här finns lokala låsningar och prestigelåsningar. Detta är just ett sådant fall där enskilds rätt trampas och där den urgamla traditionen i vårt land är att den enskilde skall kunna gå till kungs — till högsta instans för att få sin sak prövad.
Prot. 1988/89:21 Herr talman! Jag delar Ann-Cathrine Haglunds uppfattning, att det är 10 november 1988 viktigt att föräldrarna liksom även eleverna har ett stort inflytande över sin. Jy diar a skolsituation. Jag förstår emellertid inte riktigt den argumentering som innebär att 20 elevers föräldrar i Idre plötsligt skall ges resurser för tjugo tjugofemtedels lärare. Hur skall de klara det? Skall de ha fyra femtedels skola för dem som blir kvar om fem elever flyttar ut? Det är faktiskt det konkreta problem som är förenat med ett elevbaserat statsbidrag. Till Birgitta Hambraeus vill jag säga att jag är ingalunda följsam mot en borgerlig regering. Jag pekar på att det sannolikt fanns fog för att den gången ta bort denna överklagningsrätt, eftersom man ville stärka den kommunala självbestämmanderätten. Vi har varit angelägna om att förstärka möjligheterna för kommunen att självständigt bestämma. Jag måste fråga Birgitta Hambraeus om hon verkligen menar att staten skall ta över bestämmanderätten i kommuner som har små och smala majoriteter och där majoriteterna växlar mellan olika valperioder? Är det detta som Birgitta Hambraeus menar?
Herr talman! Om nu statsrådet delar uppfattningen att föräldrar skall ha inflytande, så måste man ju gå hela vägen ut. Föräldrar måste få inflytande över den skolgång som deras barn skall ha genom att föräldrarna skall kunna välja skola, både offentlig och fristående skola. Det är väl självklart att föräldrarnas möjligheter i Drevdagen hade ökat högst väsentligt, om de hade fått disponera dels hela det statliga stödet, dels de kommunala resurser som är hänförliga till eleverna. Då hade de kunnat vända sig till en annan utbildningsanordnare eller finna en annan lösning. Detta är inte bara en fråga om Drevdagen utan en fråga om att rent generellt ge föräldrar möjlighet att få det verkliga inflytandet över sina barns skolgång. Detta inflytande vill inte statsrådet ge föräldrarna. Vet alltid skolan, myndigheterna och politikerna bättre än föräldrarna vad som är bäst för barnen?
Herr talman! Självfallet måste också en liten majoritet få avgöra en fråga. Det har emellertid visats i detta fall att enskilda människor så uppenbart kommer i kläm. De har sedan 1971 arbetat år ut och år in för sin bys överlevnad. Den här frågan är så infekterad och så prestigeladdad i kommunen. Då måste enskilda människor ha rätt att överklaga och få sin sak opartiskt prövad. Vi är inom centern oerhört måna om att decentralisera ansvar och att besluten skall fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Ibland finns en sådan närhet på bynivå. Ibland kan det gälla en människa som strängt taget ingen annan har att göra med. Därför måste det alltid i fall som berör den enskilde så djupt finnas möjlighet till ett personligt överklagande ända upp till högsta instans. Detta är en gammal praxis i svenskt rättsväsende, och jag tycker att det är förfärligt att den inte längre skall upprätthållas.
10 november 1988 «= Herrtalman! Det förhållandet att man i Drevdagen har haft denna konflikt är djupt beklagligt. Man kan naturligtvis säga som Ann-Cathrine Haglund: Föräldrar måste få inflytande hela vägen ut. Vilka föräldrar skall då få rätt att utöva inflytande så långt att andra föräldrars rätt att välja och bestämma kränks? Det statsbidragssystem som Ann-Cathrine Haglund talar för innebär i realiteten att ett antal föräldrar får t.ex. med en femtedel reducerade möjligheter att upprätthålla skolan för de tjugo elever som återstår om fem föräldrar flyttar sina statsbidrag till en annan skola. Detta är faktiskt inte rimligt. På den punkten måste det finnas en gräns. Det har inte att göra med att myndigheter vet bäst. I det här fallet är det inte myndigheter som har avgjort frågan och som vet bäst. Det här är faktiskt en ganska svår inre kommunal konflikt, där Birgitta Hambraeus önskar att staten skall inträda som skiljedomare. Staten skall enligt Birgitta Hambraeus veta bäst. Jag har avstått från den Besserwisser-rollen.
Herr talman! Det senaste som statsrådet sade om att myndigheterna inte kan veta bäst skulle väl gälla samtliga fall då en enskild överklagar ända upp till regeringen. Andra borde kunna bedöma fallet lika bra som regeringen, och man skulle alltså inte överklaga ända upp. Tanken med att kunna överklaga till regeringen är att frågan hamnar på en nivå där personliga låsningar och konflikter inte spelar någon roll. Regeringen har möjlighet att vara mer opartisk. Jag undrar om statsrådet är beredd att upphäva den enskildes rätt att överklaga. Det hade kanske varit riktigare om jag hade fått svar från civilministern på denna fråga. Då hade vi kunnat tala om den kommunala självbestämmanderätten och besvärsmöjligheten i dessa sammanhang. Jag hoppas emellertid att statsrådet vill tänka över denna fråga och se till att den enskildes rätt inte träds för när för kommunala låsningars skull.
Herr talman! Jag delar verkligen statsrådets uppfattning att den här konflikten är beklaglig. Samtidigt visar den emellertid hur djupt föräldrar kan känna för sina barns skolgång. Jag vet att väldigt många föräldrar i Sveriges land känner så, även om det på andra håll inte har gått till en så djupgående konflikt som i Drevdagen. Det är oerhört väsentligt att föräldrar känner förtroende för den skola där deras barn går. Det är viktigt att de känner förtroende för skolan, dess organisation, för undervisningen och allt som därtill hör. Därför är det så väsentligt att vi ökar föräldrars möjlighet att välja skola. Självfallet kommer inte alla föräldrar att använda sig av den möjligheten, men många föräldrar vill göra det. Därför måste vi konstruera ett statsbidrag som följer eleven, så att föräldrars och elevers valmöjligheter ökar, och att föräldrars djupt kända övertygelse får komma till uttryck.
Herr talman! På riksdagens bord ligger en skolpolitisk proposition där det 10 november 1988 föreslås ett ökat elevoch föräldrainflytande och en ökad valfrihet i skolan. = JY-lodi raom Vi har i propositionen avvisat tanken på ett elevbaserat statsbidrag, som skulle kunna innebära att en liten grupp föräldrar genom att ta sina barn ur en klass skulle kunna omintetgöra undervisningen för de elever som finns kvar i skolan. Man kan alltså inte ha ett sådant system, om man tror att alla föräldrar skulle ha ökad valfrihet. Det är inte möjligt. Den konflikt som vi ser i Drevdagen är en djupt tragisk lokal konflikt. Birgitta Hambraeus! Jag är inte beredd att uppträda i varje konflikt mellan medborgare och säga att staten vet bäst och är beredd att avgöra varje konflikt. Denna konflikt, med dess starka lokala karaktär, är av den arten att den måste lösas internt i Älvdalens kommun — även om detta är plågsamt och svårt.
Herr talman! Med det diskriminerande statsbidragssystem som vi i dag har är det bara en liten grupp elever och föräldrar som har möjlighet att välja skola. Statsbidragen är betydligt lägre, knappt 6 000 kr. i bidrag per barn och år för en godkänd fristående skola, medan den statliga kostnaden för en offentligt driven skola är bortåt 15 000 kr. på lågstadiet per elev. Därtill kommer de kommunala kostnaderna. Med ett sådant system blir det en liten grupp resursstarka föräldrar som verkligen kan välja skola. Vi moderater eftersträvar ett statsbidragssystem som gör det möjligt för alla att välja skola, att bli likvärdigt behandlade och få likvärdiga hänsyn tagna till sina krav och till sina uppfattningar och övertygelser.
Herr talman! Jag konstaterar alltså att skolministern vet att det finns bestämmelser som utfärdats av skolöverstyrelsen utifrån de lagar som riksdagen har fattat beslut om. En kommun följer inte dessa bestämmelser utan struntar totalt i dem. Det finns i det läget inga möjligheter för dem som drabbas, nämligen föräldrarna, att få sin sak prövad. Detta är djupt orättfärdigt, och jag vädjar till skolministern att ompröva det här ställningstagandet.

Herr talman! Oskar Lindkvist har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta, så att också Sveriges Television kan sända matcher från ishockey-VM nästa år. 1989 års världsmästerskap i ishockey skall äga rum i Stockholm. Bakgrunden till frågan är att Europeiska radiounionen , som är ett samarbetsorgan för de europeiska radiooch TV-företag som står i allmähetens tjänst, inte har fått TV-rättigheterna för de skandinaviska länderna till detta evenemang. TV-rättigheterna har i stället erbjudits företaget Scansat, dvs. Vv: Frågan är ännu inte definitivt avgjord. Diskussioner förs mellan Sveriges Television och Scansat. Det ankommer inte på mig att som företrädare för regeringen gå in i ett enskilt ärende som detta, men jag tycker det är mycket beklagligt om den breda allmänheten förhindras att ta del av intressanta evenemang genom radion och televisionen. Jag kommer därför att följa utvecklingen noga.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Frågan har ställts därför att det har utbrutit ett stort missnöje över att TV 3 har tagit över sändningen från världsmästerskapen i ishockey i Stockholm 1989. Det skedda uppfattas som att kapaciteten inom svensk television inte har varit tillräckligt stark för att man skall kunna hävda sig förhandlingsmässigt. Möjligen har man för små resurser för att kunna tävla med de TV-företag som i detta fall är sponsrade av svenska firmor. I så fall är det mycket illa, för nog skall väl svensk television ha kapacitet att både ekonomiskt och förhandlingsmässigt klara av en sak av denna dimension.

Nu ser jag att Bengt Göransson har skrivit att han kommer att följa utvecklingen noga. Kan man härav läsa ut att statsrådet möjligen tänker sig att göra ett aktivt ingripande, om så skulle erfordras?

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att föreslå förändringar avseende televisionens monopol. Bakgrunden till frågan är att ledningen för Sveriges Televisions Kanal 1 har beslutat att upphöra med sändningarna av den amerikanska serien ”Pluton B i Vietnam” efter det att det första avsnittet sänts. Enligt frågeställaren anser många att det förhållandet att sändningarna upphör, efter det att en serie har börjat sändas, har samband med att en monopolsituation råder för televisionen i Sverige. Enligt radiolagen avgör varje programföretag ensamt vad som skall förekomma i rundradiosändning. Ansvaret för vad som sänds och inte sänds i televisionen åvilar alltså resp. programföretag. Att en programserie avbryts är mot denna bakgrund inte märkligare än att en redaktionsledning för en tidning avbryter en artikelserie eller annullerar ett kontrakt med en tecknare, vars serieteckningar inte anses hålla måttet. Något monopol inom TV-området råder inte i Sverige. Programföretagen inom Sveriges Radio-koncernen har konkurrens från satellitföretag, något som bl.a. har yttrat sig i svårigheter för Sveriges Television att förvärva sändningsrätten till vissa attraktiva program. Vi hade ett frågesvar om det alldeles nyss. Enligt min uppfattning ger den händelse som frågeställaren tar upp inte regeringen anledning att föreslå förändringar i något avseende.

Herr talman! För någon tid sedan gick Sveriges Radio ut och framhöll skarpt att man skulle sända en amerikansk serie om kriget i Vietnam. Sedan ett avsnitt hade sänts stoppades serien. Då fann plötsligt ledningen för kanal 1 att programmet var naivt, USA-vänligt och krigsförhärligande. Jag måste säga att jag och många andra tycker att situationen är ytterst egendomlig. Statsrådet säger att vi inte har någon monopolsituation i Sverige i vad gäller radio och TV, men det har vi faktiskt. Det är inte alla som har tillgång till satellitsändningar. Alla har inte parabolantenner, som statsrådets partikolleger har en tendens att vilja förbjuda. Vi har den situationen i Sverige att det trots allt är monopol. Efter det att inköparna fått serien godkänd visas serien en gång. Därefter säger man: Det här håller inte, det är naivt. Skulle det bli så, herr talman, att Sveriges Radio framdeles skulle mena att programmen är naiva, USA-vänliga eller krigsförhärligande, lär bara testbilden bli kvar i våra TV-apparater.
Herr talman! Jag har ingen anledning att ifrågasätta Sten Anderssons egen bedömning av en enskild TV-serie. Däremot respekterar jag TV-företagets rätt att även under en pågående serie ta ställning till huruvida man vill fullfölja sändandet av de program som återstår. Det här är faktiskt inte den snävt partipolitiska fråga som Sten Andersson föreställer sig. Jag noterar att Nya Wermlands-Tidningen, som mig veterligt inte är socialdemokratisk, i 67 gillande ordalag kommenterar att de resterande avsnitten av TV-serien ”Pluton B i Vietnam” inte kommer att sändas. Nya Wermlands-Tidningen skriver så här: ”Det är ett riktigt beslut. Sylvester Stallones Rambofilmer är tillräckligt smaklösa och våldsförhärligande och behöver inga efterföljare i teve. Det riktiga Vietnamkriget var nog traumatiskt och ska inte ihågkommas av den yngre generationen som ett ”håll-igång-krig” med hjältar och antihjältar. Krig är grymt. Det finns inga roliga krig — bara i Hollywoods värld.

Herr talman! Jag skall bara mycket kort kommentera statsrådets senaste uttalande. Har vi kommit så långt i det här landet att vi skall sända TV-program som är baserade på recensioner i olika tidningar, kommer licensen framöver att bli noll. Programmen kommer inte att kunna sändas, därför att det alltid går att hitta någon kritiker som är kritisk mot ett program. Sedan till problemet med att avbryta en serie. TV hade faktiskt inköpare i USA. Serien hade godkänts, men efter visningen av ett avsnitt försvann kuraget, eftersom det tydligen på några tidningars ledarsidor riktats kritik. Detta är ytterst beklagligt.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att säkra svenska folkets yttrandeoch informationsfrihet oavsett vad regeringsmaktens företrädare anser vara av värde för informationsfriheten. Anders Björck har frågat om regeringen avser att definitivt avstå från att lägga fram förslag som begränsar mottagning av satellitprogram från direktsändande satelliter via kabelnät. Han har vidare frågat om regeringen kommer att föreslå förändringar i nu gällande kabel-TV-lag som låter svenska folket självt — och inte kabelnämnden — avgöra i vilken utsträckning det tål att se reklam på svenska språket i TV-rutan. Gunnar Hökmark har slutligen frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att TV-kanaler som riktar sig till en svensk publik skall kunna ha samma möjlighet att finansiera sin verksamhet med reklam som TV-kanaler som ses av svensk publik men som inte riktar sig till den. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang. Trots frågeställarnas något provokativa formuleringar vill jag hävda, att det har funnits en bred politisk uppslutning kring behovet av lagstiftning på — Prot. 1988/89:21 kabelområdet. Den lag om lokala kabelsändningar som nu gäller föregicks 10 november 1988 bl.a. av en stor parlamentarisk utredning och de regler rörande anläggningav — Zj?oomoorg kabelnät, lokala kabelsändningar och vidaresändning i kabelnät av satellitsändningar som nu skall följas har som grund en bred politisk uppslutning. Det är egentligen bara på en punkt som det finns olika uppfattningar, nämligen reklamen. Sverige har här — i likhet med flertalet andra länder i Europa — sökt överföra sina nationella reklamregler till kabelområdet. I Sveriges fall har detta för riksdagsmajoriteten inneburit att reklam i svenska program bör förbjudas. Det är givetvis väsentligt att lagreglerna på kabelområdet är anpassade till den tekniska utvecklingen. När lagen skrevs fanns endast s.k. kommunikationssatelliter. I dag finns direktsändande satelliter och i en nära framtid kommer hybridformer av dessa att sända. Trots att lagen är relativt färsk råder det osäkerhet i regeltillämpningen. För ungefär ett år sedan kom radiolagsutredningen därför med ett betänkande med förslag om hur man skulle kunna komma till rätta med dessa problem. Reaktionen på utredningens förslag blev emellertid från både politiska miljöer och rättsliga instanser så negativ, att jag inte var beredd att föra förslaget vidare till riksdagen. I detta läge inbjöd jag tidigt i våras ledarna för riksdagens partier att föreslå en representant till en beredningsgrupp inom utbildningsdepartementet för att behandla frågor om regelverket för kabel-TV. Moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna tackade ja, medan folkpartiet och centerpartiet tackade nej. Jag beklagar att alla partier inte ville medverka, eftersom det på detta område är viktigt att söka finna breda parlamentariska lösningar. Oklarheten i rättsreglerna är givetvis också olycklig; de regler om våld, pornografi och hets mot folkgrupp som nu gäller för satellitsändningar kan komma att bli utan verkan för nya satellitsändningar. Regeringen kommer mot den nu angivna bakgrunden att lämna ett förslag till ny lagstiftning, och det är min ambition att i det sammanhanget göra en förnyad ansträngning att finna en bred politisk förankring av förslaget.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på Gunnar Hökmarks och mina frågor. I morgon skall kabelnämnden ta ställning till ett förslag som föreligger från en särskild utredare som nämnden anlitat. Förslaget går ut på att förbjuda TV 3 under sex månader. Det sker inte därför att kanalen skulle ägna sig åt rashets, förtal eller någonting annat som vi alla bestämt tar avstånd från. Orsaken är helt enkelt en annan: Det förekommer reklam i sändningarna, reklam för Volvobilar, reklam för choklad och annat, och det är detta som upprört utredaren på det här sättet. Man tror, herr talman, knappast sina öron. På andra sidan Östersjön pågår nu en liberalisering — glasnost. I Sverige vädrar förbudsanhängarna och förmyndarna morgonluft. Vi vet ännu inte vilket beslutet i kabelnämnden blir. Men redan det sätt varpå frågan behandlats hittills är allvarligt. Bengt Göransson, ansvarigt statsråd, går ut och säger att TV 3 saknar 10 november 1988 opinionsbildande värde. Jag tycker att det är allvarligt att statsrådet i det här känsliga läget uttalar sig på det sättet. Roine Carlssons stil är väl inte precis vad jag älskar mest, men i detta avseende tror jag nog att Bengt Göransson kanske skulle kunna lära sig något av honom. Jag tycker att det är illavarslande att det tydligen kommer ett förslag om att, som Bengt Göransson säger, ”lösa frågan igen”, frågan om reglering av verksamheten. Då frågar jag Bengt Göransson: Innebär förslaget från regeringen att frågan om att förbjuda t.ex. Astrasatelliten via kabelnät åter kommer att tas upp?
Herr talman! Låt mig först när det gäller påståendet om mitt uttalande angående TV 3:s opinionsbildande värde säga att jag inte gjort något sådant uttalande. Om Anders Björck skulle vilja göra sig besväret att läsa tidningen Expressen också för följande dag skall han där finna vad jag faktiskt sade: ”För egen del har mina åsikter icke påverkats eller förändrats av det jag har sett av TV 3. Huruvida andra har tittat och därvid påverkats i sin opinionsbildning uttalar jag mig inte om.” Det var mitt svar på den intervjufråga jag fick. Jag har alltså inte gjort någon totalbedömning av TV 3:s opinionsbildande effekt. Jag är mycket angelägen om att understryka det. Det vare mig fjärran att föregripa kabelnämndens bedömning i det stycket. Låt mig ändå för ordningens skull erinra om varför vi måste ha ett regelsystem. I den mycket underhållande och klassiskt björckska debattrunda som pågår — inte här i kammaren, där Anders Björck ofta har, om han tillåter uttrycket, en något sobrare stil än vad han har på gator och torg — hävdar han gärna att vi skall ha ett helt regellöst system. Jag vill bara erinra om skillnaden mellan att ta emot program direkt med en egen parabolantenn och att ta emot program med hjälp av kabelnät är att det vid kabelnätsmottagning alltid finns en mellanhand, i regel en hyresvärd. Jag har mycket svårt att förstå hur man kan förespråka ett sådant system, enligt vilket exempelvis AB Stockholmshems fastighetsförvaltare skall vara den som bestämmer vilka program som skall tillhandahållas den enskilde hyresgästen. Vi måste alltså ett regelverk, och då är det rimligt att det regelverket så långt det är möjligt ansluter sig till de nationella system som gäller. Jag har vid samtal med kolleger i Europa kunnat konstatera att de för motsvarande resonemang.
Herr talman! Såsom det första uttalandet refererades i Expressen kunde det definitivt missuppfattas. Om Bengt Göransson nu har en annan uppfattning i den här frågan är det alldeles utmärkt. Jag vet dock inte om det innebär att någon skada inte har skett. Sanningen är ju faktiskt den att Bengt Göransson och jag är överens om att vi behöver regler när det gäller hets mot folkgrupp, våld, pornografi och annat. Men det är inte det den här debatten handlar om, utan den handlar om att Bengt Göransson vill ha regler också för reklam. Eftersom Bengt Göransson nu meddelar att regeringen kommer att lägga fram ett förslag om ny lagstiftning på detta område vill jag fråga Bengt Göransson: Innebär detta förslag att man tar avstånd från tankarna att förbjuda t.ex. Astrasatelliten genom att jämställa direktsändande satelliter med kommunikationssatelliter? Det är viktigt för den fortsatta debatten att vi här och nu får ett klart besked på den punkten.
Herr talman! Med tillfredsställelse antecknar jag att Anders Björck instämmer i behovet av regler för kabel-TV-systemet. Jag skulle bli väldigt glad om Anders Björck fortsättningsvis också ville upprepa detta instämmande i torgframträdandena. Det uttalande av mig som återgavs i Expressen var inte ett ordagrant citat, utan ett referat av vad jag sagt som gjorts av en journalist. Vad jag sade i intervjun återfinns i tisdagens nummer av Expressen. När det gäller det fortsatta arbetet på att få ett regelsystem är det min förhoppning att de politiska partierna skall vara beredda att acceptera en bred parlamentarisk beredning, till vilken jag inbjöd i vintras. Anders Björcks och vänsterpartiet kommunisternas partiledare tackade ja till denna inbjudan, medan folkpartiet och centerpartiet tackade nej. Den socialdemokratiska regeringen har alltså inbjudit till en gemensam överläggning i denna fråga.
Herr talman! Det är förvisso bra att man överlägger, men jag tycker att statsrådet Göransson här och nu skall svara på frågan: Innebär det förslag som Bengt Göransson nu har aviserat att man från regeringens sida kommer att föreslå ett förbud mot att direktsändande satelliters program förs vidare i kabelnät på det sätt som var aktuellt i våras? Kort sagt: Förbereder regeringen nu ett nytt försök att sätta stopp för t.ex. TV 3 via den s.k. Astrasatelliten? Det är, herr talman, med tanke på den debatt vi just nu har om TV 3:s framtid och om yttrandefriheten, en oerhört viktig fråga. Jag tycker att den frågan i sober stil bör kunnas besvaras av Bengt Göransson nu. Ett klargörande här skulle rensa debatten ordentligt.
Herr talman! De samtal som jag hoppas att vi skall komma att föra vill jag inte på förhand från regeringens sida så låsa att samtalen för Anders Björck synes meningslösa.
Herr talman! Den slutsats man kan dra är alltså att Bengt Göransson tänker föreslå samtal om ytterligare förbud, ytterligare inskränkningar på massmediaområdet. De samtalen tror jag tyvärr inte blir särskilt meningsfulla. Det vore ändå bra om Bengt Göransson här och nu kunde lugna svenska folket genom att säga att några ytterligare förbud på detta område inte kommer, utan att regeringen tvärtom har tagit intryck av debatten och är beredd att gå i en annan riktning och minska förbuden på detta område. Herr talman! Vi skall inte glömma bort att den lagstiftning som kabelnämnden i morgon skall pröva när det gäller förbud eller inte mot TV 3 inte är någonting som hela riksdagen står bakom. Den drevs igenom på den här punkten av socialdemokrater och kommunister. De borgerliga partierna ställde icke upp.
Herr talman! Jag kan bara beklaga att Anders Björck ser mig som en så omöjlig samtalspartner. För egen del vidhåller jag: Jag samtalar gärna med Anders Björck, jag lyssnar gärna på honom och alltemellanåt har jag också — vilket jag hoppas att Anders Björck efter tre år kommer ihåg — haft anledning att respektera hans åsikter och ta intryck av dem. Var vid gott mod!
Herr talman! Respekten är ömsesidig, det vill jag gärna säga. För min del skulle denna ömsesidiga respekt förbytas i den djupaste respekt, om de fortsatta samtalen kom att handla om glasnost och liberalisering på radiooch TV-området och inte om nya förbud. Då tror jag vi skulle ha riktigt trevliga samtal, herr Göransson.

Herr talman! Kaj Nilsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att ekoteknologi blir ett alternativ inom den ingenjörsutbildning som planeras i Kristianstads län. Ingenjörsutbildningen i hela landet står nu inför stora förändringar. En arbetsgrupp inom regeringskansliet har lagt fram förslag om en avsevärd förstärkning och utbyggnad av den tekniska utbildningen på mellannivå, genom att det fjärde året av gymnasieskolans tekniska linjer förs över till högskolan och där förlängs till en tvåårig utbildningslinje. Förslaget, som har remissbehandlats, innebär att den nya utbildningen skall byggas ut successivt fram till budgetåret 1992/93. Ett samlat förslag till utbyggnad av ingenjörsutbildningen i Kristianstads län har lagts fram av högskolan i Kristianstad, länsstyrelsen och länsskolnämnden i Kristianstads län samt berörda kommuner i länet. Förslaget innebär bl.a. att en ekoteknikutbildning etableras i Klippans kommun. Det har inte av SIM-gruppen tagits upp i dess förslag till utbyggnad av försöksverksamheten under 1989. Beredningen av ärendet pågår för närvarande inom utbildningsdepartementet. Jag räknar med att efter årsskiftet kunna till riksdagen överlämna förslag till den utbyggnad som avses komma till stånd budgetåret 1989/90.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för det relativt positiva svaret. Frågan är: Kan ingenjören vara ekolog eller vice versa? Svaret är viktigt när det gäller överlevnadsfrågorna, och dessa har ju fått en allt större betydelse, både i skolan och i samhället, särskilt den allra senaste tiden. Poängen är att Klippans gymnasieskola direkt i dag kan erbjuda en ingenjörsutbildning där ekologi och ekoteknologi förs upp på schemat. Vidare står kommuner och företag i regionen beredda att delta och ta emot på det här sättet utbildad arbetskraft i framtiden. Kring Klippan finns dessutom uppbyggd en fungerande naturskola med resurser att föra ut forskningsrön inom ekologi och biologi till olika avnämare, främst skolan. Kostnaden för arrangemanget torde i detta avseende vara lika med högskoleutbildningens. Svaret innebär att utbildningsdepartementets planeringsgrupp fortfarande inte inser betydelsen av att ekologiska och ekoteknologiska studier prioriteras. Man har haft denna fråga ganska länge utan att komma till skott, trots den markant ändrade synen på betydelsen av att sätta in snabba åtgärder för vår överlevnad.

Herr talman! Isa Halvarsson har frågat mig om vad regeringen tänker vidta för åtgärder för att undervisningen skall kunna bedrivas planenligt i försöksverksamheten med ny yrkesutbildning i gymnasieskolan. Bakgrunden till frågan är att Verkstadsföreningen anmodat sina medlemsföretag att tills vidare inte ställa praktikplatser till förfogande. Arbetsgruppen för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen föreslog 1986 att en förlängd yrkesutbildning i betydande utsträckning skulle förläggas till arbetsplatser. I utredningen hade arbetsmarknadens parter en stark representation. Utredningsförslaget, som var enhälligt, utgick från att de som genomgick utbildningen skulle vara elever och inte anställda på de arbetsplatser där de praktiserade. Utredningens förslag tillstyrktes i detta som i de flesta andra avseenden allmänt av remissinstanserna. I regeringens proposition om försöksverksamhet 1987/ 88:102 och i det följande riksdagsbeslutet förutsattes också att elevstatus skulle gälla under hela den treåriga utbildningstiden. I en skrivelse som LO, TCO och SAF förra hösten tillställde regeringen underströks ytterligare att elevstatus skulle gälla. Jag vill härutöver nämna att ekonomisk ersättning under försöksverksamheten utgår till arbetsgivare som tar emot elever. Även om principerna för elevernas rättsliga ställning får anses vara klarlagda, kan arbetsplatsförläggning inte genomföras med mindre än att arbetsmarknadens parter är ense om övriga förutsättningar som skall gälla. Överensstämmelse i uppfattningen härvidlag har i stort uppnåtts på de avtalsområden som nu är aktuella, med undantag för verkstadsindustrin och bilverkstäder. En försöksverksamhet i mycket liten skala startade på tre orter hösten 1986. Dessa elever skulle i år ha börjat sitt tredje år med omfattande praktik. Sedan Verkstadsföreningen uppmanat medlemsföretagen att inte ta emot elever, har dessa antingen avbrutit sin utbildning eller fått skolförlag utbildning som kompensation för utebliven praktik. Om ingen förändring sker i relationerna mellan Verkstadsföreningen och Metallindustriarbetareförbundet, drabbas inom kort den försöksverksamhet som startade hösten 1987 och senare den försöksverksamhet i stor skala som sattes i gång i höstas. Regeringen hoppas självklart att parterna, som nu överlägger med varandra, snart skall komma överens. Just nu förbereder elever i årskurs 9 i grundskolan sitt val av gymnasielinje. Skulle avtal låta vänta på sig, kommer jag att föreslå regeringen att omfördela utlagda platser till andra yrkesutbildningssektorer.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Att jag framställde frågan beror inte på att jag ville framhålla att vi i folkpartiet hade rätt. Vi påtalade ju riskerna med att införa försöksverksamheten redan detta läsår. Anledningen till frågan var i stället att jag ville förmedla något av den oro och ilska som faktiskt finns i min hemkommun, Kristinehamns kommun, hos skolstyrelsen, skolledningen, handledarna och de elever som nästa vecka skulle påbörja sin praktik. Det gäller då årskurs 1 på In-linjen. I betänkandet i samband med det beslut som riksdagen fattade i juni månad sades det att det bör ankomma på regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att elevstatus skall säkras vid arbetsplatsförlagd utbildning. Tydligen har regeringen inte vidtagit några åtgärder. Det är mycket beklagligt att Verkstadsföreningen nu trappar upp det hela genom en bojkott av alla praktikplatser. Det är också något egendomligt med den s.k. elevstatusen. Metall kräver ju att ersättning skall utgå med 30:75 kr. i timmen. Här kan man inte tala om elevstatus. Att man inte vill göra någonting utan bara hotar förberedande elever i årskurs 9 i grundskolan med att In-linjen och fordonstekniska linjen i Värmland helt skall tas bort tycker jag är mycket egendomligt. Jag är besviken över svaret. Jag hade hoppats på ett kraftfullare yttrande från statsrådet som är av den arten att jag hade kunnat säga hemma i Värmland att man kan fortsätta med utbildningen nästa vecka.
Herr talman! Av utredningen föreslogs att det skulle vara elevstatus. Regeringens proposition innehöll samma förslag. Riksdagens beslut har också samma innebörd. LO, TCO och SAF har skrivit till regeringen och framhållit att elevstatus bör gälla. Det är en sak. Men även om riksdagen har beslutat att elevstatus skall gälla, kan riksdagen inte bestämma över de villkor under vilka elever skall ha tillträde till arbetsplatsen. Det ankommer på parterna själva att avgöra dessa villkor. Det har varit möjligt på det ena avtalsområdet efter det andra, dock inte på det område som vi nu talar om. Isa Halvarsson tycks mena att riksdagen skall besluta om förhållanden som gäller parterna emellan. Det anser jag inte vara möjligt.
Herr talman! Jag vill bara framhålla att riksdagen gav regeringen till känna att det behövdes åtgärder för att säkra elevstatusen inom den arbetsplatsför lagda utbildningen. Men statsrådet hänvisar bara till uttalanden som gjordes innan riksdagsbeslutet fattades.
Herr talman! Även om riksdagen uttalar att det skall vara elevstatus, kan man inte utan vidare föreskriva att företagen skall ta emot elever. Vi är beroende av en frivillig samverkan mellan skolmyndigheter och företag. För att ett företag skall kunna fungera förutsätts det att arbetsgivare och arbetstagare har uppnått enighet om de villkor som gäller för att praktikanter skall tas emot.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att det var fel att införa försöksutbildningen innan avtal och förutsättningar var klara. Vi i folkpartiet hade alltså rätt i det som vi framhöll i vår reservation.
Herr talman! Jag kan inte se att det var fel av riksdagen att fatta det aktuella beslutet, alldenstund LO, SAF och TCO hade varit så angelägna om att reformen skulle genomföras. Om dessa sedan inte har förmåga att utöva inflytande över sina anslutna förbund, lär det inte heller här i riksdagen vara möjligt att besluta att förbunden skall åtlyda vad deras huvudorganisationer har kommit överens om och hemställt om.

Herr talman! Margareta Hemmingsson har frågat mig om jag vill medverka till att nuvarande regler för uppdragsutbildning inom högskolan justeras. Sveriges förenade studentkårer har enligt uppgift anmält högskolan i för uppdragsutbildning inom högskolan. SFS har också skrivit till regeringen i frågan och påpekat en rad fall där man enligt SFS:s mening brutit mot dessa regler. Regeringen har vid dagens regeringssammanträde överlämnat SFS:s skrivelse till universitetsoch högskoleämbetet som har att utöva tillsyn över högskolan. UHÄ skall för regeringen redovisa vilka åtgärder som vidtas med anledning av skrivelsen. SFS har i olika sammanhang hävdat att gällande regler inte följs. Däremot har organisationen inte föreslagit ändring av reglerna. Det är självklart att avsteg från gällande regler inte får förekomma. Skulle JO eller UHÄ vid sin granskning komma till resultatet att någon sådan ändring behövs, är jag givetvis beredd att medverka till en prövning av de nuvarande bestämmelsernas lämplighet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag vill gärna med en gång klarlägga att jag inte har framställt denna därför att jag vill diskutera uppdragsutbildningens vara eller inte vara. I regeringens proposition föreskrivs att uppdragsutbildning inte får bli en huvuduppgift vid högskolan. Men i en skrivelse till utbildningsministern begär rektorn vid högskolan i Eskilstuna Västerås utgör uppdragsutbildningen i dag ca 37 90 av den totala verksamheten. Rektorn vid högskolan talar om målsättningen 50 20. Om uppdragsutbildningen uppgår till 51 96, är det då i realiteten inte fråga om en huvuduppgift? Högskolans rektor hänvisar till de små resurser man har och menar att det här med uppdragsutbildningen är ett sätt att öka inkomsterna. Själv tycker jag att det finns en risk för att jakten på uppdragsutbildningspengar kräver resurser som hade behövts för skolans reguljära utveckling och anslagsförfarande. Avslutningsvis vill jag säga att det i högskolestyrelsen pågår en mycket livaktig debatt om uppdragsutbildningen, och det tycker jag är bra. Debatten kommer att fortsätta vid decembersammanträdet. Det finns ett mycket starkt intresse av att redovisningen skall utformas så att det går att följa utvecklingen, att klart tyda vart pengarna går och vad som kostar. Jag är säker på att styrelsen med mycket stor spänning inväntar UHÄ:s svar till regeringen.
Herr talman! Jag vill allmänt säga att jag delar Margareta Hemmingssons uppfattning att uppdragsutbildningen inte får ta sådan omfattning eller ha ett sådant innehåll att den reguljära utbildningen på något vis åsidosätts. Det är utbildningen av studerande som individuellt har kommit till högskolan som är huvuduppgiften.

Herr talman! Jag tackar för det klarläggandet. Låt mig då också fråga: Innebär detta att utbildningsministern anser att högskolestyrelsen bör föra en diskussion med sin rektor om att hans målsättning om 50 96 är för hög?
Herr talman! Jag anser självfallet att högskolestyrelsen är ansvarig för den verksamhet som förekommer vid högskolan.

Herr talman! Birger Hagård har frågat mig om jag delar Ingenjörsvetenskapsakademiens uppfattning angående ekonomutbildningen och om jag i så fall med anledning därav avser att föreslå åtgärder för att komma till rätta med problemen. Frågan om kvaliteten i ekonomutbildningen har tagits upp av regeringen i de två senaste budgetpropositionerna. På grundval av dessa förslag har en viss resursförstärkning till utbildningen genomförts, och vidare har fördjupningsdelen av utbildningen lokaliserats till ytterligare ett par högskolor och nu senast högskolan i Eskilstuna— Västerås. Regeringen har således på olika sätt tagit initiativ till att höja kvaliteten i utbildningen. I årets anslagsframställning redovisar universitetsoch högskoleämbetet sin avsikt att under budgetåret 1988/89 göra en översyn av ekonomutbildningen. Jag utgår därvid från att denna översyn inte endast eller huvudsakligen kommer att bygga på kvantitativa uppgifter om antal sökande, antal undervisningstimmar eller professorstäthet utan även innefattar besök vid högskolorna, överläggningar med deras lärare och studerande liksom avnämare av den arbetskraft som går ut från högskolorna. Av värde bör också vara att få klarlagt hur det gått för de studerande efter utbildningen och vilken betydelse för den regionala utvecklingen det haft att ekonomer utbildats vid en högskola inom regionen. På grundval av UHÄ:s rapport kan regeringen sedan bygga sitt ställningstagande. Självfallet kommer därvid också IVA:s rapport att ha ett stort intresse.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bodström för svaret på den fråga som jag har ställt. Jag har ställt den av det skälet att det kunde vara intressant också för riksdagen att ta del av vad en av de tunga instanserna, i detta fall Ingenjörsvetenskapsakademien, har haft att säga om en viktig del Bakom denna rapport står en arbetsgrupp, och det är inte vilken arbetsgrupp som helst. Det är ett antal tunga professorer och ekonomer och dessutom en tidigare riksbankschef, Lars Wohlin, och en tidigare finansminister, Ingemar Mundebo, så det finns anledning att ta kritiken på allvar. Rapporten är mycket kritisk. Här konstateras att bara 15 20 av de ekonomistuderande examineras på normaltid. Jag skulle dock vilja ifrågasätta om andelen verkligen är så låg. Jag har rapporter från mitt eget universitet i Linköping som talar om att 70 96 skulle vara det normala vid landets universitet i övrigt. I övrigt är alltså rapporten mycket kritisk. Där uppges att bara en liten del av ekonomutbildningen är av högsta internationella klass. Det är svårt att rekrytera lärare och forskarstuderande. Den ekonomiska forskningen har svårt att hävda sig. Ekonomutbildningen har ingen professionell organisation och ledning, har ingen kvalitetsprofil och ger inte nödvändiga baskunskaper. Slutligen ses basblocket som en misslyckad hybrid. Det här är mycket av den kritik som vi moderater har framfört i olika sammanhang. Det är gott och väl, om det nu görs en översyn inom UHÄ, men hur länge har vi egentligen råd att vänta? Borde vi inte ta denna kritik ad notam och försöka att i tid föreslå åtgärder? Statsrådet talar om kvalitativa förstärkningar, men det är egentligen ingenting annat än kvantitativt, när fördjupningsalternativ förläggs till några högskolor, i synnerhet om det är svårt att rekrytera kompetenta och behöriga lärare.
Herr talman! Jag vill för ordningens skull nämna, att förmodligen har varken Birger Hagård eller jag läst rapporten, eftersom den ännu inte kommit ut av trycket. Man har ju hört talas om vad den innehåller, och på det har vårt resonemang byggt. Jag delar uppfattningen att kritiken skall granskas omsorgsfullt när rapporten så småningom föreligger.
Herr talman! Jag har inte bara läst rapporten, utan jag har den också här i min hand. Jag beklagar att utbildningsministern inte har haft tillgång till samma kanaler som jag uppenbarligen har haft i detta fall. Det var bara att ringa och rekvirera den, och så kom den. För att gå tillbaka till de svåra frågorna, vill jag säga att rekryteringen av lärare är ett stort problem i sammmanhanget. I rapporten talas det just om att man i Uppsala förra höstterminen sökte tre universitetslektorer, och av de sex som sökte var det bara en behörig. Det hjälper då inte att lägga ut utbildning med t.ex. fördjupningsalternativ, om det inte går att få kvalitet i det hela. Det är här som det måste till någon form av åtgärder, och det snabbt. För universitetskanslern är detta uppenbarligen ett skötebarn. Det första han gjorde när han blev ny universitetskansler var att ta upp denna kritik mot ekonomutbildningen. Jag hoppas att det som svar på riksdagens begäran förra året nu skall komma ett förslag i budgetpropositionen som ordentligt förstärker resurserna inom AES-sektorn, inte minst till ekonomutbildningen.

Herr talman! Ann-Cathrine Haglund har frågat statsrådet Bengt Göransson om han vill medverka till att man undviker att satsa på dataprogram som inte kan använda det svenska alfabetet korrekt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. I SÖ:s kravspecifikationer för datorutrustning och programvara i såväl grundskolan som gymnasieskolan framgår att program för skolbruk skall vara försedda med svensk dialog och svenska hjälptexter och att tangentbordet skall vara anpassat så att å, ä och ö kan skrivas ut. Enligt vad jag under hand har inhämtat är det program som åberopas i frågan ett s.k. ritprogram, som inte alls än tänkt att användas för språkbehandling. Till sist vill jag nämna att regeringen för ett par veckor sedan gett Svenska språknämnden i uppdrag att efter samråd med andra språkvårdande organ och dataexpertis lämna detaljerade och konkreta förslag till åtgärder för att främja svenska språket i datorsammanhang. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 1989.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Frågan om ett enskilt dataprogram som används i skolan kan tyckas vara mycket liten, men jag anser inte att den är det. Det som används i skolan måste underordnas skolans huvuduppgift att allt arbete skall leda mot målet att ge elever kunskaper och färdigheter. De läromedel och annat som används i skolan skall självfallet vara korrekta dels för att förmedla kunskaper till eleverna, dels för att skapa respekt för kunskaper och ge goda förebilder. När SÖ i sin förteckning över vad man rekommenderar för skolinköp har med ett dataprogram som inte kan använda det svenska alfabetet korrekt, får detta faktiskt en särskild pedagogisk vikt. SÖ:s inköpsfilosofi är ju normerande, och när man rekommenderar ett sådant program förmedlar man en felaktig grundsyn även om programmet är ett ritprogram. Om SÖ rekommenderar ett program som inte kan använda alfabetet korrekt kan det leda till att andra program eller annat med liknande stavning används. Det kan också leda till att andra felaktigheter ursäktas och respekten för korrekta kunskaper och färdigheter urholkas. Herr talman! Det är nödvändigt att upprätthålla respekten för kunskaper, färdigheter och kvalitet i hela utbildningssystemet. Allt som används måste vara ett led i detta. Det är skolöverstyrelsens uppgift att värna om kunskaper, 10 november 1988 färdigheter och kvalitet och om sin normerande roll, men SÖ har uppenbarli gen inte följt sina egna kravspecifikationer. Uppdraget till Svenska språknämnden är mycket bra, och jag vill fråga utbildningsminstern om språknämndens förslag kommer att gälla även sö och om utbildningsministern instämmer i att SÖ:s inköpsfilosofi är normerande.
Herr talman! Jag har klargjort att det normala är att datorerna skall kunna skriva ut också de tre sista bokstäverna i svenska alfabetet. Men jag kan också tänka mig att det kan slinka in en och annan apparat av det slag som används i industrin och som eleverna senare kommer att träffa på där, och det kan väl ändå inte betraktas som någon större olycka. Volvo lär vara en typiskt svensk bil. Om Ann-Catherine Haglund tittar på instrumentbrädan i den bilen finner hon uteslutande engelska beteckningar för de olika reglagen.
Herr talman! Jag är mycket glad att utbildningsministern instämmer i att dataprogrammen skall vara korrekta och kunna använda bokstäverna å, ä och ö ordentligt. Jag hoppas att skolöverstyrelsen tar fasta på vad utbildningsministern här har sagt. Det är väsentligt att svenska ungdomar när de går i skolan får det svenska språket bekräftat på ett korrekt sätt. Självfallet skall man också lära sig främmande språk, men det språk som för tillfället behandlas skall vara korrekt stavat med korrekta bokstäver. Felaktigheter eller annat får inte finnas i den svenska skolan, och jag är glad över utbildningsministerns instämmande i detta.

Herr talman! Filip Fridolfsson, Elisabeth Fleetwood och Görel Thurdin har var för sig mot bakgrund av ett tingsrättsavgörande frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att stärka den enskildes rättssäkerhet när det gäller rätt till ersättning av staten för skada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Frågan om statens skadeståndsansvar är för närvarande aktuell i riksdagen med anledning av ett antal motioner. Den beräknas komma upp här i kammaren onsdagen den 23 november. Då kommer ett fylligare underlag att föreligga i denna fråga. Riksdagsdebatten kommer säkert också att belysa saken. Jag vill inte föregripa riksdagens behandling av frågan.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är den uppmärksammade domen i ett skadeståndsmål häromveckan. Det var en bilhandlare Alvgard i Vimmerby som hade krävt staten på skadestånd för de skador som han vållats genom en serie myndighetsingripanden för några år sedan. Han anklagades för skattebrott men blev aldrig åtalad. Herr talman! Jag vet att jag inte har rätt att diskutera tingsrättens dom och skall därför försöka hålla tungan rätt i munnen. Jag noterar bara att domstolen med lagboken i hand gjort den bedömningen att skadestånd icke skall utgå. Skadeståndslagens uppgift är att skydda oskyldiga människor och ersätta personskador som uppstått på grund av felaktig myndighetsutövning. Den skadeståndslag vi har är tydligen för vagt formulerad. Den ger inte tillräckligt skydd. En oskyldig människa kan ruineras och krossas på grund av flagranta övergrepp från statliga myndigheter utan att få ett enda öre i skadestånd. Jag frågade om justitieministern avsåg att vidta några åtgärder för att stärka den enskildes rättssäkerhet. Justitieministerns svar är förvånansvärt defensivt. Justitieministern hänvisar till kommande motionsbehandling. Att avvakta motionsbehandlingen visar inget intresse eller engagemang i en viktig rättssäkerhetsfråga. Därför vill jag fråga: Anser inte justitieministern att det ur rättssäkerhetssynpunkt är nödvändigt att skadeståndslagen stramas upp så att de personer som är oskyldiga och som krossas, skändas och tillfogas ekonomisk skada genom myndigheters klantighet, skall kunna få ersättning, och att ingen diskussion skall kunna uppstå om sådana övergrepp? Jag skulle gärna vilja ha svar på denna fråga.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Men var finns den uttalade viljan att öka den enskildes rättssäkerhet? Jag tycker det är ganska skrämmande att läsa ett svar utan att det i svaret finns ett ord om att det faktiskt är nödvändigt att se till den enskilde individens rättssäkerhet. Halvar Alvgard är inte den förste som råkar illa ut i Sverige. Han torde inte heller bli den siste. Därför är det absolut nödvändigt att se till att den som lidit skada på grund av att en myndighet har handlat fel åtminstone har rätt till ett ekonomiskt skadestånd. Det är fullständigt oacceptabelt att man kan både ruinera och vanära en människa utan att det finns en lagstiftning som träder in. Jag tycker inte man kan åberopa kommande motionsbehandling i riksdagen. Under en längre tid har det sagts att en lag är på väg. Det är ju regeringens ansvar att lägga fram ett förslag till en lag där missförhållandet rättas till. Då frågar jag: När kommer det, och varför har det tagit så lång tid att arbeta fram ett förslag?
Herr talman! Det var ett uttryck för min respekt för riksdagen som den lagstiftande församlingen, att jag ansåg att jag vill avvakta med närmare diskussion i denna fråga till riksdagsbehandlingen om 13 dagar. Det är alltså ganska snart som frågan skall tas upp av denna församling. Låt mig ändå här säga att frågan om reglering av ämbetsmannaansvaret bereds för närvarande i departementet på grundval av en departementspromemoria. Förslag kommer under pågående riksmöte. Till Filip Fridolfsson och Elisabeth Fleetwood skulle jag vilja säga att det inte alls är så att det inte finns regler för skadeståndsansvar vid felaktig myndighetsutövning. Det finns regler i skadeståndslagen. De är inte oklara utan tydliga. Jag hoppas att vi om 13 dagar kan diskutera huruvida de regler som finns är till fyllest eller om de borde utformas på något annat sätt.
Herr talman! Den oklara skadeståndslagen gör att folk känner sig rättslösa. Jag håller inte alls med justitieministern när hon säger att här finns klara regler. Vi medborgare har ju väldigt stora krav på oss att vi skall sköta oss. Den minsta försummelse bestraffas hårt. Men staten kan bevisligen begå flagranta övergrepp, där personer fullständigt massakreras utan att vederbö rande har en chans. Jag fattar icke att justitieministern, som ändå är ansvarig för det departement som har hand om lagstiftningen på detta område, kan vara så ointresserad och oengagerad. Hon säger bara att om 13 dagar skall vi diskutera frågan. Detta är en rättssäkerhetsfråga av format och allvar. Jag tycker att det är snudd på skandal att justitieministern uppträder på detta sätt.

Herr talman! Det finns gott om oklara regler i det här samhället. Det kan vi se genom att myndigheter faktiskt tolkar saker väldigt olika inte minst när det gäller skatteregler. Myndighetsutövandet har vi till för samhällets bästa. Men det får absolut inte innebära ett hot mot individen. Det gör det när en individ kan behandlas på det vis som här är fråga om. Då kan myndighetsutövande bli ett maktutövande på tjänstemannanivå. Här kan vi göra en koppling till ämbetsmannaansvaret, som ju också är någonting som bereds och som vi måste få tillbaka. Det kan inte vara så att det bara finns rättsliga krav på medborgare men inga rättsliga krav på myndigheter. Skadeståndsansvaret och tjänstemannaansvaret är två saker som är av mycket stor betydelse för att vi skall få ett rättssamhälle som fungerar. Rättssäkerheten är en del av demokratin. Jag har konstaterat att det pågår en utredning angående skadeståndslagen. Det är tacksamt, och jag hoppas att även ämbetsmannaansvaret tas upp.
Herr talman! Jag vill understryka att det inte är så att det inte finns rättsliga krav på kommunala och statliga tjänstemän som utövar sitt ämbete. Det finns möjlighet till skadestånd, men uppenbarligen inte i alla situationer, vilket enskilda fall visar. Det är helt riktigt, som någon av frågeställarna sade, att det inte är första gången som ett domstolsutslag visar att det inte går att ge ersättning i alla situationer. Men det förhållandet har vi haft under längre tid, inte bara under den här regeringen utan även under tidigare regeringar. Jag vill poängtera att det inte är på grund av ointresse som jag inte vill gå in i en närmare diskussion i dag, utan det är ett uttryck för min respekt för riksdagen som den lagstiftande församlingen.
Herr talman! Apropå regler skall jag ge ett exempel på ett fall där skadestånd skall utgå. I 3 § skadeståndslagen står att om exempelvis en taxeringsnämnd räknar fel till den enskildes nackdel och samtidigt försummar att meddela honom om att nämnden avvikit från deklarationen, bör rimligen det allmänna i princip svara för kostnader och förluster som felet vållat. Det är riktigt att, som justitieministern sade, det finns regler. Men det fantastiska är ju att när det gäller en bagatell av den art som i det fall jag här läste upp är reglerna klara. Men när en småföretagare förlorar allt han äger och har och skandaliseras och förödmjukas och förlorar mycket pengar, då får han inte ett öre. Det är justitieministerns ansvar att se till att här blir en uppstramning av lagen så att man vet var man står.

Herr talman! Vii riksdagen uppskattar naturligtvis regeringens respekt för riksdagen som lagstiftande församling — det är kanske inte så ofta som den respekten uttalas — men vi kan inte besluta förrän vi har ett konkret lagförslag. Vad beträffar rättsliga krav på tjänsteman har JO många gånger försökt påvisa och påtala att det har begåtts fel. JO har också försökt driva det dithän att tjänstemän skall ställas till svars men har inte lyckats komma särskilt långt, såvitt jag förstår, eftersom JO-ämbetet säger sig ha väldigt svårt att finna gehör för sina synpunkter. Det här är som sagt en fråga, men den är en samlande fråga för ärenden som hela tiden pågår i vårt samhälle. Det är absolut nödvändigt att vi nu får en lagstiftning både när det gäller skadestånd och när det gäller tjänstemannaansvaret.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig vilka åtgärder som jag ämnar föreslå för att stadgandet angående kriminalisering av narkotikakonsumtion skall kunna tillämpas. Det som Karin Ahrland tar upp har sin bakgrund i ett långdraget lagstiftningsärende. Första gången som frågan var uppe i riksdagen var våren 1982 under det borgerliga regeringsinnehavet. Den borgerliga majoriteten var då enig om att det inte fanns någon anledning att överväga en kriminalisering. Efter regeringsskiftet samma år ändrade man emellertid inställning. Det skäl som man då åberopade var att det var psykologiskt viktigt att genom en kriminalisering ge ”tillkänna sitt avståndstagande till missbruk av narkotika”. Samtidigt framförde man i riksdagen att ”den straffria sektorn teoretiskt sett är liten” , och man framhöll också att någon straffbeläggning av själva berusningstillståndet inte var lämplig. Det är också synpunkter av detta slag som har legat till grund för utformningen av den lagändring som riksdagen gjorde i våras. Att fängelse inte ingår i straffskalan beror, som Karin Ahrland vet, på att enbart bruk av narkotika inte har bedömts ha ett sådant straffvärde. Så sent som i våras var tydligen också Karin Ahrland införstådd med den begränsade betydelse som lagändringen har när det gäller omfattningen av det straffbara området. Hon sade då att hon gärna erkände att det rörde sig om ”juridiska finesser som säkert bara verkar krångliga för gemene man”. I stället var det just den psykologiska betydelsen av lagändringen som hon pekade på. Mot den här bakgrunden är det svårt att förstå att Karin Ahrland nu i riksdagen ger intryck av att vara förvånad över att de nya reglerna inte har tillämpats i någon större omfattning.

Herr talman! Eftersom det faktiskt är första gången jag har debatt med justitieministern, vill jag gärna vara artig och gratulera Laila Freivalds till ett ansvarsfullt uppdrag. Jag vill också vara artig och tacka för ett svar som jag kanske ändå inte tyckte var så artigt. Det stod i Dagens Nyheter förra veckan ”Fiasko med knarklag väntat”, ”Nya knarklagen ett slag i luften” — det var de två rubrikerna. Tidningen hade intervjuat ett antal poliser som kallar den nya lagstiftningen om narkotikamissbruk ”en papperstiger”, ”ett slag i luften” och ”en socialdemokratisk valbluff”. Ingen av dem sade, men det kan ju jag säga, att det var inte den enda valbluffen. Det är förklarligt att de uttryckte sig så. Det visar också att vi faktiskt från oppositionens sida hade rätt i våras, när vi motsatte oss det tillägg i 2 § som handlar om eget bruk. Socialdemokraterna försökte då hela tiden föra debatten som om vi från de borgerliga partierna hade önskat att varenda missbrukare skulle sättas i fängelse. Så var det inte, och så är det inte. Jag vill inte ha den debatten. Det är inte frågan om den saken. Men vi ville ha klarare regler och enklare möjligheter för polisen att ingripa, inte bara mot langare utan också mot missbrukare. Vi skrev i vår reservation och sade i debatten att bötesstraff måste vara det normala. Jag är alltså inte alls förvånad över att det har gått så här. Men det är säkert rätt, som det också stod i DN, att regeringen bara ville få slut på debatten och inte tycker att narkotikabrott är världens värsta brott. Det sistnämnda kan jag hålla med om. Det finns många mycket allvarligare brott. Men jag tycker att det är så allvarligt när folk knarkar att missbruket inte får nonchaleras. Framför allt tycker jag att eftersom missbruket är utbrett och eftersom missbruket i sig leder till andra, många gånger mycket allvarliga brott, är det upprörande när regeringen tar nonchalant på den kritik som nu har kommit fram. Jag frågade faktiskt vilka åtgärder justitieministern är beredd att föreslå. Det syntes mig naturligt att regeringen skulle göra något när kritiken kommer. Skall jag förstå svaret så att justitieministern tycker att kritiken är obefogad? Tycker vår nya justitieminister att det är bra för ett rättssamhälle att ha lagar som poliser kallar slag i luften? Vad ämnar justitieministern göra, om hon inte vill ändra lagen?
Herr talman! Jo, jag är beredd att försvara lagen med de motiveringar som vi angav isamband med att den antogs, nämligen att det ändå är en markering av att vi inte tolererar bruk av narkotika, att det skulle ha en pedagogisk effekt att tala om det, men att den rent straffrättsliga effekten var obetydlig på grund av att det straffria område som fanns kvar var obetydligt litet. Det var alltså en ytterst liten effekt som man över huvud taget kunde uppnå med den här lagen. Den största effekten var den rent pedagogisk-psykologiska. Därför tycker jag att det är fel att säga att lagen är en papperstiger och ett fiasko. Den är precis det som den var avsedd att vara, och den kan inte vara något annat. Det har inte förespeglats att den skulle vara något annat. Vad gäller straffskalorna har det hävdats att straffet borde kunna vara fängelse för detta brott, även om vi tydligen är överens om att det inte kan anses vara grovt. Är det ett grovt brott, då ingår fängelse i straffskalan, vill jag poängtera. Definitionsmässigt är det så att är det inte ett grovt brott, är det inte möjligt att ha fängelse i straffskalan. Jag ärlitet förvånad över Karin Ahrlands resonemang, att det förhållandet att brottet att konsumera narkotika leder till grövre brottslighet skulle vara ett skäl till att ha strängare straff för konsumtion av narkotika. Det resonemanget kan jag inte ställa upp på.
Herr talman! Jag tror att Laila Freivalds och jag kan vara överens om att det finns många brott som är minst lika enkla som en enda gångs knarkande där fängelse ingår i straffskalan, alltifrån det som man brukar åberopa, att plocka fridlysta blommor eller åka gratis på tunnelbanan en gång. Vad det är fråga om är ju faktiskt att ge polisen möjligheter att bevisa att någon har knarkat. Det är också fråga om, och det tycker jag är mycket viktigt, att ge Prot. 1988/89:21 föräldrarna till alla barn som hotas av att bli knarkare ett erkännande och en 10 november 1988 större hjälp. Men sedan skulle jag vilja tillfoga beträffande tillägget i2 § att. man teoretiskt kan tänka sig att det redan med hänvisning till 1 § skulle kunna vara möjligt att ta blodprov eller det som vi förordar. Men det krävs i så fall upplysningar till polisen. Det är uppenbart att poliserna har olika uppfattningar om lagstiftningen, och då finns det skäl att ge ytterligare upplysning.
Herr talman! Låt mig bara som avslutning på diskussionen erinra om att vi inom departementet håller på med en översyn av straffskalorna över huvud taget. Jag kan lova Karin Ahrland att detta brott kommer att finnas med i dessa överväganden med den konsekvens som det kanske kan få.
Herr talman! Jag ser med intresse fram emot de förslag som så kan komma. Sedan vill jag påminna justitieministern om att det finns möjligheter att göra andra saker för att, som socialdemokraterna sade 1982, göra rent hus med knarket. Det har ingen regering lyckats med ännu, och därför vill jag gärna önska Laila Freivalds lycka till.
Herr talman! Jag hoppas Karin Ahrland också uppskattat det breda, innehållsrika och kraftfulla program som socialdemokraterna har för att bekämpa narkotikamissbruket.
Herr talman! Jag har uppskattat mycket i det programmet, men jag har ändå konstaterat att det alldeles uppenbarligen icke varit tillräckligt. Det är icke rent hus med knarket i landet ännu, herr talman.

Herr talman! Bo Hammar har frågat mig om jag avser att förelägga riksdagen förslag till lagstiftning för att ge den personliga integriteten ett bättre skydd i det fall de pressetiska reglerna liberaliseras. Massmedierna har sin frihet. Det betyder bl.a. att också sådant som är känsligt för den personliga integriteten kan publiceras. Pressens etiska regler anger emellertid vissa gränser för vad som bör publiceras. Hur dessa regler skall vara utformade är inte en sak för statsmakterna att avgöra. De pressetiska reglerna är pressens egna normer till vägledning i publiceringsfrågor och inte några juridiskt bindande rättsregler. 87 Frågan om det behövs lagändringar kan däremot självfallet påverkas av 10 november 1988 vilken pressetisk nivå som faktiskt upprätthålls. Saken var aktuell senast i riksdagen våren 1988. Det uttalades då att det var angeläget att regeringen noggrant följer utvecklingen. I nuvarande läge finns dock, som jag ser det, inte tillräckliga skäl att överväga några ändringar i lagstiftningen.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Jag har ställt frågan inte därför att jag önskar en ny lagstiftning för att skydda den personliga integriteten utan därför att jag hoppas vi skall slippa sådana nya lagar. Men som gammal journalist oroas jag över att traditionella pressetiska regler sätts på undantag. Under den gångna sommaren har många tidningar slagit rekord i fråga om lösnummerupplagor. Det hade varit trevligt om det inte skett till priset av allvarliga kränkningar av pressetiken. I åtminstone ett fall bidrog vissa tidningar till att piska upp lynchstämningar genom namnoch bildpublicering på några ungdomar som, vid det laget alltjämt på osäkra grunder, var misstänkta för extremt grov brottslighet. Min uppfattning är att makthavare och ansvariga inom politik, organisationsoch näringsliv skall utsättas för närgången granskning i fråga om allt som har relevans för deras makteller ämbetsutövning. Här brister ofta den undersökande journalistiken. Däremot måste vi värna om privatlivets helgd och den enskilda människans integritet. Den ordning som vi har i Sverige med en liberal tryckfrihetslagstiftning kombinerad med pressens egna spelregler är, som också Laila Freivalds säger, mycket bra. Jag vet att den uppfattningen delas av journalisternas egen organisation. Men jag oroas över att man nu har planer på att uppluckra de pressetiska spelreglerna. Hittills har jag bestämt kämpat mot alla propåer om lagstiftning på det här området. Men tidningsutgivarna bör ändå vara medvetna om att upprepade allvarliga kränkningar av den personliga integriteten kan komma att tvinga fram sådan lagstiftning. Har jag uppfattat justitieministern rätt, att vi är överens på den punkten?
Herr talman! Jag vill gärna säga att jag är överens med Bo Hammar i frågan om att det är viktigt att den pressfrihet vi har också innebär att man respekterar enskilda individers personliga integritet. Jag är också överens med Bo Hammar i förhoppningen att vi inte skall behöva någon restriktivare lag på detta område. Men dess värre, vill jag säga, att de händelser som inträffar då och då som innebär övertramp av de etiska reglerna för pressen, får vi alltid räkna med kommer att inträffa oberoende av om vi har en strängare lag eller inte.
Herr talman! Jag tror också att vi får räkna med olika övertramp, och jag menar att man skall vara mycket försiktig att ta till lagstiftning. Enskilda övertramp skall inte föranleda lagstiftning. Vad jag hänvisar till och syftar på är det fallet att vi får systematiska kränkningar av den personliga integriteten och att vi får helt nya pressetiska regler. Detta är en fråga som oroar inte minst stora delar av den seriösa journalistkåren i Sverige. Man talar om namnpublicering som vår tids moderna variant av skampålen. Men jag tror inte vi behöver fortsätta debatten. Jag är glad att vi är överens i dessa frågor, och jag hoppas att man inom Tidningsutgivareföreningen kommer att ta del av den debatt justitieministern och jag fört i denna fråga.

Herr talman! Viola Claesson har mot bakgrund av ett enskilt fall frågat mig vad regeringen tänker göra för att förhindra att Volvo och andra företag tar lagen i egna händer. Eftersom Viola Claesson riktat frågan till mig begränsar jag mig till de straffrättsliga aspekterna. Enligt vad jag inhämtat har den aktuella händelsen polisanmälts och är för närvarande under utredning av åklagare. Det finns inte nu något underlag för en bedömning av om lagstiftningen har några brister och om det finns anledning att överväga någon ändring av de straffrättsliga reglerna.

Herr talman! Först ber jag att få tacka för svaret. Men det innehöll inte särskilt mycket. Jag vill ändå säga följande: Först efter lång kamp fick arbetarna i vårt land vissa fackliga rättigheter och också andra rättigheter. Men om ett företag som Volvo kan ta lagen i egna händer sätts ju rättigheterna ur spel. Det måste finnas gränser för koncernens makalösa makt. Alla har inte råd att ratta en Volvo, men Volvo tycks ratta hela Sverige. Har vår nya justitieminister någon gång sett hur det går till vid t.ex. slutmonteringen på Torslandaverken i Göteborg? Om inte så rekommenderar jag ett besök — helst utanför chefernas regisserade högtidligheter och ”Blå Tåg”-resor. Det märkliga är inte den enormt höga omsättningen på personal, men det är en skandal att företag får fortsätta produktionen i sådana arbetsmiljöer — och så klagar man dessutom över bristen på arbetskraft! Den videofilm som några anställda arbetare gjorde kom till för att visa att företaget bryter mot arbetsmiljöreglerna. Filmen beslagtogs av Volvos egen säpo, som bröt sig in i fackets lokal, varpå de som bestulits får besked om att de får sparken från jobbet. En sådan maktutövning kan inte få sättas i system. Därför angår denna fråga både hela fackföreningsrörelsen och den lagstiftande församlingen. Jag vill ställa en fråga till Lailja Freivalds. Föreningsrätten är ju grundlagsskyddad. En lokal där facket förvarar handlingar borde då anses som fredad för intrång från motparten. Är det också justitieministerns mening?
Herr talman! Jag vill säga till Viola Claesson att Volvo naturligtvis inte kan ta lagen i egna händer utan rättsliga konsekvenser. Jag är helt övertygad om att lagstiftning och rättssystem i detta fall kommer att visa sig fungera på avsett sätt. I mitt svar antyder jag att det finns andra aspekter på detta än de straffrättsliga. Det finns också arbetsrättslig lagstiftning som är av intresse. Jag är övertygad om att även den kommer att visa sig fungera på avsett sätt.
Herr talman! Detta är att tämligen neutralt kommentera det hela och avvakta det som komma skall. En av juristerna på LO har uttalat att han inte har sett metoder av detta slag användas sedan 1920-talet. Det vore därför intressant att höra vad justitieministern anser om det som skett. Det är också en principiell fråga. Det är ofta så här i riksdagen, att vi utifrån en enstaka händelse ställer en fråga som gäller saken i princip och som också berör många människor i landet. Vilken är justitieministerns bedömning av tillvägagångssättet, inte bara detta att man tar lagen i egna händer, utan att man bryter sig in i en lokal där Volvos motpart, dvs. fackföreningen, hade denna videofilm men även annat viktigt material som handlade om de egna arbetskamraterna och som fackföreningen inte ville sprida?